Fru talman! I morse sade Thorbjörn Fälldin litet föraktfullt att socialdemokraterna bara inriktar sig på överbud, så att de kan vinna en och annan voteringsseger i riksdagen. Det var inte särskilt klokt sagt. När vi kräver någonting, så är det i allmänhet välmotiverat. Att förbättra arbetslöshetsersättningen är mycket välmotiverat. Vi har drivit den frågan hela dagen, och jag tycker att vi bit för bit börjar närma oss en voteringsseger. Det som Ola Ullsten sade om att det var vårt fel är inte sant. Det väsentliga är dagsläget. I budgetpropositionen säger arbetsmarknadsministern: ”Jag är inte nu beredd att biträda samorganisationens förslag. Om väsentliga förändringar skulle inträffa kan det dock finnas skäl att senare under budgetåret 1980/81 ta upp frågan till förnyad prövning”. Vi säger att det inte behövs några väsentliga förändringar. Det är illa nog som det är. Jag märker här att ni är på reträtt från denna som jag tycker mycket dåliga ståndpunkt, och det hälsar jag med glädje. Vi kommer att mycket hårt och mycket konsekvent fortsätta att driva frågan. Beträffande de övriga frågor jag ställde noterar jag med beklagande att Ola Ullsten icke är med på de satsningar på alkoholpolitikens område som vi vill göra och som inte skulle behöva riskera att bli föremål för skämtsamheter i revyer. När det gäller vinstavsättningarna säger Ola Ullsten att regeringen för en klok politik. Den tänker göra precis det som behövs. Men vad det skall vara vet man ännu inte. Vi får väl se. När det gäller familjepolitiken säger Ola Ullsten att han står fast vid folkpartiets åsikt. Man går inte med på något gammaldags konservativt könsrollstänkande. Det låter hugnesamt. Med det argumentet avfärdas centerns förslag till vårdnadsbidrag, och med det argumentet avfärdades i fjol av folkpartiet den linje som centern i år har fört fram. Man kan ju ha stilla förhoppningar om riksdagens behandling av den här frågan, om nu folkpartiet verkligen menar att man i princip står fast vid sin tidigare åsikt. Så ett ord till om budgetunderskottet: Det är naturligtvis en oerhört dramatisk skillnad som har inträtt i det tonläge som de borgerliga partiernas företrädare anlägger. Tidigare förnekade man i stort sett att budgetunderskottet var ett problem. Det var ju nödvändigt. När vi lade fram förslag till förbättringar — det kunde gälla fem miljarder eller tio miljarder, det var litet olika — tog man till den dubbla varianten att å ena sidan skildra vilka oändliga vedermödor detta skulle innebära för de stackars medborgarna, å andra sidan säga — det var herr Mundebo — att det ändå inte var tillräckligt. Jag kommer ihåg att vi som ett led i vår strävan vid något tillfälle ville höja bensinskatten med 5 öre litern. En hel vår skrämde framför allt moderaternas talesman folk med detta. Därefter höjde regeringen bensinskatten med 25 öre litern. Men det väsentliga är ju att det är ni som har haft ansvaret. Det är ni som har drivit den politiken som har lett till att vi i dag har ett budgetunderskott som motsvarar 10 26 av bruttonationalprodukten eller 55 miljarder kronor. Som alla andra herr Bohmans beräkningar är det alldeles för lågt räknat, såvitt man kan se. Det är alltså ett budgetunderskott som är större än någonsin i vår historia och som är större än i något annat land, utom möjligen i Italien. Det är ingen som har ett budgetunderskott som tillnärmelsevis är av denna storlek. Denna förstörelse av statsfinanserna har skett på den dramatiskt korta tiden av tre år. I ert framtidsperspektiv finns inga utsikter, såvitt man kan se, till en förbättring. Därför säger vi: Då får vi lägga om politiken. Då måste vi inrikta oss på att få ned inflationen från de 12 96 som det minst blir med er politik till någonting väsentligt mycket lägre. Om vi lyckas med det och kan få igenom rimliga löneavtal kommer detta också att kraftigt stärka statsfinanserna, och då kan vi ta det första steget. Men vi har bestämt oss för att den här gången kan vi inte bara se budgetpolitiken som i sista hand uttryck för en misslyckad politik, utan vi måste gå till roten med det allvarligaste av allt — inflationen som förstör så mycket av samhällsmoralen, som skapar så många orättvisor och som helt naturligt driver fram väldigt stora kompensationskrav från löntagarnas sida. Det är där vi börjar.

Fru talman! Det är ganska starkt när ledaren för ett kommunistiskt parti säger att ledaren för ett liberalt parti inte har något att lära honom om demokrati. Var fanns Lars Werners kommunister på den tid då vi lade grunden till den svenska demokratin? Var i vänsterpartiet kommunisternas program finns något som gör trovärdigt att det partiet skulle komma att förvalta en demokratisk stat för den händelse man skulle få möjlighet att regera i det här landet? Varför talar man t.ex. i sina program inte ens om Sveriges riksdag, utan hela tiden diffust om ”folkrepresentation”? Förmodligen är det därför att Sveriges riksdag i det läget inte skulle passa de ”demokratiska ideal” som Lars Werner anser vara bättre än de nuvarande. Låt oss en gång för alla slå fast att Lars Werner och jag menar olika saker när vi talar om demokrati. Vad vi menar vet svenska folket, nämligen den demokrati som vi i dag har i Sverige. Låt mig sedan kommentera Hans Blix artikel. Han säger att det är oljan som i dag är målet för stormakternas strategiska manövrerande. Det är detta manövrerande som har skapat den oroliga situation vi nu upplever. Den sovjetiska ledningen vet hur starkt beroende västindustrierna är av oljetillförseln. Man vet dessutom att de egna oljetillgångarna inte räcker till. Ett självklart konstaterande är därför att om detta oljeberoende drastiskt ökar, så ökar naturligtvis också den konfliktanledning som nu har lett till att avspänningen har förbytts i upprustning och ökad misstänksamhet mellan stormakterna. Hans Blix redogjorde vidare för innebörden av det icke-spridningsavtal som Sverige under tillskyndan av, såvitt jag vet, alla partier i riksdagen har skrivit under. Det innebär att man skall bistå de länder som åtar sig att icke skaffa atomvapen med ett utnyttjande på fredligt sätt av den nukleära teknologin. Jag sade också att man inte kan hylla det avtalet, om man samtidigt sätter likhetstecken mellan militär och civil användning av nukleär teknologi. Jag tycker att det är bra att Hans Blix, den person i detta land som kanske har den längsta erfarenheten av nedrustningsarbetet, har sagt detta klart ut. Lars Werner gick försiktigtvis inte in på den konkreta kritiken av hans partis politik. Jag tror att jag själv, om jag varit kommunistledare, vilket Gud förbjude, hade gjort på samma sätt. Det går nämligen inte att försvara den politiken. Bara på grund av vpk:s mer eller mindre fullständiga obetydlighet när det gäller hur besluten går i denna kammare har ingen brytt sig om vilka löften vpk egentligen strör omkring sig i sina motioner. Men löftena är många och har ett gemensamt: de saknar helt och hållet täckning. I det avseendet är de väldigt lika dem som Glistruppartier brukar prestera. Så till alkoholfrågan som Olof Palme tar upp igen. O.K., ni har ett motionsförslag. Vi för en regeringspolitik. Vi kan länge diskutera om anslag hit och anslag dit. Den debatten skall också föras. Men jag tror faktiskt att det skulle vara ännu bättre — detta behöver inte nödvändigtvis vara sagt såsom polemik mot någon — om vi samlade oss kring det som enar alla partier i denna kammare, nämligen den verkligt djupa oron över vad alkoholproblemet håller på att ställa till med i vårt samhälle, framför allt för våra unga. Här måste vi vara beredda att sätta in alla resurser som kan behövas på lagstiftningsområdet och att ge ekonomiska resurser till förebyggande åtgärder och till vårdinsatser. Vi måste emellertid också i vår egenskap av opinionsbildare, i vår egenskap av vuxna och tonårsföräldrar vara beredda att själva predika behovet av det personliga ansvarstagandet. Det är inte möjligt — hur stora offentliga insatser vi än sätter in, vilka motionsförslag vi än yrkar bifall till när det gäller pengar — att klara detta onda i samhället med mindre än vi också får in ett personligt engagemang och ansvarstagande för varandra. Om detta är vi överens. Låt oss då också se till att vi säger detta klart ut. Olof Palme talade om arbetslöshetsersättningarna och sade att han närmar sig en voteringsseger i den frågan. I så fall en seger över sig själv, om jag förstår saken rätt, eftersom det handlar om att rätta till försummelser från hans egen tid såsom regeringschef. Men faktum är att innan denna debatt tog sin början stod det i regeringspropositionen att frågan om en höjning av dessa ersättningar skall prövas under budgetåret. Den senaste höjningen skedde den 1 juli 1979. Sedan tror jag, fru talman, att det vore bra för den politiska debatten, om Olof Palme någon gång erkände att den politik som vi satte in 1976 för att klara kostnadskrisen i det svenska näringslivet var en framgångsrik politik. Av ekonomer i Sverige och utomlands betraktas den också såsom ett skolexempel på hur en politik för kostnadsanpassning skall bedrivas. Det fanns under förra året grund för att påstå att den akuta ekonomiska krisen var övervunnen, att — som jag själv uttryckte det några gånger — kurvorna var på väg att böjas i rätt riktning. Men sedan kom någonting som t.o.m. Olof Palme ju säger att man inte kan lasta den borgerliga regeringen för, nämligen den nya oljeprischockhöjningen. Det var den som lade krokben på nytt för den svenska ekonomiska politiken. Det är den som har lett till att vi nu inte har den positiva utveckling av bytesbalansen som vi kunde peka på då. Det är den som har lett till att den ökning i investeringstakten som vi hoppats på inte blev vad vi önskat. Det är den som naturligtvis i hög grad också har påverkat prisutvecklingen i Sverige. Jag skulle i all broderlighet vilja rekommendera Olof Palme att läsa igenom vårt gemensamma material för linje 2 i folkomröstningen om oljans betydelse för den svenska ekonomin. Där står allt det som jag nu har sagt.

Fru talman! När detta riksmöte inleddes i oktober 1979, väckte den socialdemokratiska riksdagsgruppen en motion om den ekonomiska politiken. Den innehöll en rad förslag som siktade till att nå lösningar på vad vi uppfattade som de grundläggande ekonomiska problemen i vårt land. Vi föreslog riktlinjer för en skattereform 1980, som skulle lägga en god grund för avtalsrörelsen så att löntagarna kunde tillförsäkras en reell löneförbättring och en så låg prisoch kostnadsutveckling som möjligt. Vi föreslog åtgärder för att stimulera industrins investeringar och bostadsbyggandet, så att nedgången av kapitalbildningen i den svenska ekonomin kunde brytas. Vi föreslog åtgärder mot den höga arbetslösheten bland ungdomar, så att de arbetslösa antingen skulle få möjlighet till utbildning eller en fast anställning. Den 6 december i fjol avslog den borgerliga riksdagsmajoriteten samtliga våra förslag. Några initiativ inom den ekonomiska politiken erfordrades inte, förklarade man. I den mån landet behövde någon ekonomisk politik skulle denna komma att redovisas i budgetförslaget i januari 1980. Det regeringen under hösten företog sig på det ekonomiska området var närmast av det rent destruktiva slaget. I stället för att genom skattepolitiken underlätta avtalsrörelsen genomdrev man en skatteomläggning för 1980, som avvisades av den största löntagarorganisationen som orättvis och inflationsskapande. I stället för att stimulera investeringarna och bostadsbyggandet höjde man i två omgångar räntan. Och åt ungdomsarbetslösheten gjorde man inte ett dugg. I och för sig stod det redan i höstas klart, att de förhoppningar man haft om en stabilisering och förstärkning av den svenska ekonomin under 1979 inte skulle komma att infrias. Men de ekonomiska data som fanns vid årsskiftet visade bortom varje tvivel att Sverige går mot en allvarlig kris. Priserna steg i fjol med över 1196. Den svenska exportindustrin tappade marknader, budgetunderskottet är på väg över 50 miljarder, industrins investeringar kom inte i gång och bostadsbyggandet minskade. Nya kraftiga oljeprishöjningar i december och klara tecken på en nedgång av den internationella konjunkturen gav besked om att våra underskott gentemot utlandet skulle komma att växa till nya bottenrekord. Det är bara alltför uppenbart vad som hänt. Den borgerliga regeringens strategi att genom en nedpressning av löntagarnas levnadsstandard och en våldsam inkomstöverföring till företagen förbättra den svenska industrins konkurrenskraft har misslyckats. Importen ökade 1979 nästan tre gånger så snabbt som den inhemska efterfrågan, och exportindustrin tappade marknadsandelar. Det finns flera orsaker till det här misslyckandet, bl.a. en överdrivet inflationistisk prispolitik från de svenska exportföretagens sida — man höjde priserna mer än sina konkurrenter. Men den avgörande orsaken är att svensk industri under de senaste åren har både krympt och åldrats. Företagsnedläggningarna har inte uppvägts av nya företag och nya projekt. Förnyelsen och utvecklingen av vår industri har i det närmaste upphört. Den enkla och obehagliga sanningen är att det här landet inte längre förmår försörja sig självt. Sverige har förvandlats till ett land som måste låna fortlöpande, och större och större belopp, för att överleva. Den borgerliga regeringspolitikens försvarare älskar att ge de höjda oljepriserna hela skulden för vår olycka. Men för det första så hjälper oss inte den förklaringen —- ingen annan än vi själva lär betala vår oljeräkning. Och för det andra så kvarstår det grundläggande problemet att industrin går bakåt, att jobben försvinner och att landets totala produktionsförmåga har försvagats. Samtidigt sväller inflationsoch spekulationsekonomin över alla bräddar. Det saknas inte pengar i landet. Det ser staten till med sitt stora budgetunderskott. Men de pengarna söker sig bort från produktiva verksamheter, det som kan ge oss ny och ökad produktionsförmåga, och går i stället till spekulationer i fastigheter, finansiering av den grå kreditmarknaden, valutaflykt osv. Under trycket av inflation, stora räntevinster och överdrivet generösa skatteavdrag har svensk kapitalmarknad förvandlats till något som starkt påminner om 1920-talets aktiebörser så som de betedde sig strax före den stora kraschen, den som inledde världsdepressionen. De som drabbas av spekulationsekonomin är småsparare, hyresgäster, skuldsatta jordbrukare och småföretagare — och de hederliga skattebetalarna. Resultatet blir mera inflation, nya räntehöjningar — och en ytterligare nedpressning av de produktiva insatserna. Fru talman! Man behöver inte vara särskilt lättskrämd för att uppleva Sveriges ekonomiska framtidsperspektiv som djupt oroande. Det hjälper oss inte att hoppas på högkonjunkturer — vi har inte längre ekonomisk och industriell styrka att utnyttja dem. Det är ingen tröst att också andra länder har inflation — inflationen har redan gjort så djupa sår i det svenska samhället att den är ett direkt hot mot sysselsättningen och tryggheten. Och om konjunkturen under 1980-talets första år vänder neråt igen — det i dag mest troliga — var skall vi då ta resurser för att värja oss mot arbetslöshet och nya förluster av produktion och välstånd? Om detta är en svartmålning av Sveriges ekonomiska läge, då deltar merparten av landets ekonomer och opinionsbildare i den svartmålningen. Under de senaste månaderna har varningarna för att landet håller på att störtas in i en djup ekonomisk kris kommit från allt fler håll — näringslivet, Industriförbundet, LO:s ekonomer, SNS s.k. konjunkturråd. Delegationer från OECD och Internationella valutafonden sägs ha återvänt från sina Sverigebesök nu i januari djupt bekymrade över landets ekonomiska tillstånd. Men då är det desto viktigare att de politiska initiativ tas som visar att det finns en väg ut ur mörkret och pessimismen. Det var mot den bakgrunden som vi gjorde ännu ett försök. Socialdemokratin och Landsorganisationen lade den 11 januari i år fram ett gemensamt program för stabilisering och återhämtning av Sveriges ekonomi. Vi hade ett skäl till— den närmast chockartade upplevelsen att regeringen i sin finansplan och sitt budgetförslag inte redovisade någon som helst ekonomisk politik ägnad att lösa landets problem. Trots den debatt vi hade i höstas kring den socialdemokratiska motionen, trots alla varningar från andra håll, både inom landet och internationellt, och trots att finansplanens alla fakta — även om de är tunnsådda — är klara krissignaler, så fortsätter man att göra ingenting. I det här läget har den socialdemokratiska oppositionen och Landsorganisationen axlat det ansvar och tagit de initiativ som egentligen skulle ha ankommit på regeringen. Utgångspunkten för vårt program, som vi nu förelagt riksdagen i motioner, är att den svenska ekonomins problem är så djupgående att det kommer att krävas ett mångårigt, tålmodigt och konsekvent rekonstruktionsarbete för att återställa ekonomins styrka och balans. Den helt grundläggande uppgiften under de närmaste åren är att öka sparandet och den produktiva kapitalbildningen, så att vi kan minska våra utrikes underskott och skaffa resurser för att betala de stora utlandslånen. Det kommer att kräva betydande uppoffringar av landets invånare. Men dessa uppoffringar kan accepteras bara under förutsättningen att sparandet och kapitalbildningen organiseras på ett sådant sätt att det inte leder till ökad rikedom för ett fåtal och en ännu större koncentration av privat ekonomisk makt. Därför måste vi skapa ett kollektivt sparande, där alla kan känna delaktighet, och demokratisera inflytandet över kapitalbildingen och kapitalets användning i näringslivet. Med andra ord: arbetet med löntagarfonder måste bedrivas med största skyndsamhet och kraft. Den andra långsiktiga uppgiften är att lyfta statens finanser ur det djupa förfall som de hamnat i. Det stora budgetunderskottet fördärvar kapitalmarknaden och investeringsverksamheten, det är ett ständigt hot om inflation och det skapar nya orättvisor. En sanering av statsfinanserna kräver stor återhållsamhet med statens utgifter. Men en statsbudget i bättre balans kan aldrig uppnås utan en grundläggande reform av vårt skattesystem. Staten måste både förstärka sina inkomster och skapa ett skattesystem som medborgarna kan solidarisera sig med och acceptera som rättvist. Därför upprepar vi i en särskild skattemotion vårt förslag om att en produktionsskatt införs och anger riktlinjerna för hur, enligt vår mening, ett både effektivare och rättvisare skattesystem skall kunna skapas. En tredje uppgift är att ge landet en långsiktig energipolitik, som tryggar vår energiförsörjning. Att kasta oss ut i ett våldsamt energipolitiskt experiment genom att avveckla kärnkraften redan under 1980-talet vore att vid sidan av alla andra underskott ge landet ännu ett, i fråga om energiförsörjningen. Med en sådan politik måste alla förhoppningar överges om att under 1980-talet nå ekonomisk balans och återvinna industrins förlorade styrka. Det första steget i detta långsiktiga program för en rekonstruktion av den svenska ekonomin borde tas omedelbart. Det är två uppgifter som framför allt måste lösas. Den ena är att förhindra att landet på nytt drabbas av en förödande inflationsvåg. Den andra är att vända utvecklingen i fråga om sparande och investeringar, så att den produktiva kapitalbildningen kommer i gång. I båda fallen måste insatserna utformas så, att de i största möjliga mån skapar grundvalen för en avtalsrörelse utan inflationsdrivande kompensationskrav och allvarliga konflikter. Regeringens olyckliga och orättvisa skattepolitik skärper tyvärr de krav som från den utgångspunkten måste ställas på den ekonomiska politiken i övrigt. Vi föreslår, för att direkt bekämpa inflationen, att åtgärder vidtas för att begränsa hyresstegringar och matprishöjningar, att statsmakterna utfäster sig att under 1980 inte bedriva en skattepolitik som höjer människornas levnadskostnader och att en aktiv valutakurspolitik prövas i inflationsdämpande syfte. För att öka sparandet och investeringarna föreslår vi att åtgärder vidtas så att företagens förbättrade vinstläge också leder till investeringar. Av vinsterna bör 25 90 sättas in på ett särskilt konto i riksbanken och endast släppas fritt för produktiva investeringar med de anställdas godkännande. I samma syfte föreslår vi att en halv procent av löneutrymmet avsätts till en strukturoch utvecklingsfond, som framför allt skall hjälpa företagen att förstärka deras kapital genom aktieköp. Därigenom ökar sparandet och förbättras företagens soliditet. För att underlätta en solidarisk lönepolitik bör ett system utarbetas för att till den här fonden också dra in de övervinster som i vissa företag och branscher uppstår under 1980. Fru talman! Den borgerliga regeringens företrädare brukar tala om samarbete och kräva ansvar av andra. Vilket innehåll gav de borgerliga partiledarna åt de fraserna i sina anföranden i dag? Socialdemokratins och LO:s gemensamma program avfärdas utan att man ens har gett sig betänketid. Det må vara de borgerliga partiernas ensak, om de vill fortsätta att sätta självgodheten och partitaktiken främst, men att i ett allvarligt läge göra detta utan att ta något eget initiativ är farlig självgodhet och ansvarslös taktik. Landet väntar på en ekonomisk politik, på en politisk ledning. Ingetdera kan tydligen den nuvarande regeringskonstellationen åstadkomma.

Fru talman! Efter 1976 års val tog den förra trepartiregeringen över en ekonomi i kris. Sedan kraftfulla åtgärder satts in under 1977 och 1978 för att återföra utvecklingen mot bättre balans kunde vi se fram mot 1979 som ett år med återupptagen produktionsökning, minskad arbetslöshet och ett ökat utrymme för privat konsumtion. Den prognosen höll, även om årets senare del förmörkades av de snabbt stigande oljepriserna. Oljeprisstegringen— tillsammans med kvardröjande strukturella problem i vårt näringsliv och den förestående konjunkturdämpningen utomlands — betyder att även den andra borgerliga trepartiregeringen står inför besvärliga ekonomisk-politiska avgöranden. Vad som ändå är hoppingivande är att det denna gång finns en bättre insikt, en större förståelse hos medborgarna för situationens allvar. Det går numera — även om det kanske inte alltid verkat så i debatten här i dag — att under mer avspända former än tidigare diskutera sådant som nödvändigheten av ökad lönsamhet i näringslivet, av en bättre avkastning på det riskvilliga kapitalet, om vi skall kunna återvinna vår konkurrenskraft och på sikt förstärka välfärden. Egentligen är ju den dystra bild som Kjell-Olof Feldt nyss målade här i kammaren ett argument just i den riktningen. En av 1980-talets stora frågor i svensk politik blir hur vi skall kunna få bukt med den alltför snabba offentliga utgiftsstegringen. Den ligger sedan länge på 6 å 7 20 om året. Den ökningstakten kunde vi klara under 1950 och 1960-talen, trots att den totala produktionen inte ökade med mer än 3 å 4 90. Det berodde på att den offentliga sektorn då ännu så länge inte var större än att dess årliga utbyggnad rymdes inom den totala tillväxten. Det blev som regel också något över varje år för en ökad privat konsumtion, och det var nog en förutsättning för att den offentliga sektorn skulle kunna byggas ut så snabbt som skedde. Men när vi nu kommit dithän att den offentliga sektorn omfattar mer än hälften av våra samlade resurser tar en årlig ökningstakt på 6 90 i anspråk hela tillväxten och mer därtill. Då spelar det ingen roll hur mycket löneförhandlarna anstränger sig — det finns ändå ingen chans att undvika sänkt köpkraft efter skatt för de yrkesverksamma. Detta är mycket allvarligt i och för sig, eftersom vi för att kunna rätta obalansen i vår ekonomi måste kunna påräkna en ordentlig produktionsökning varje år, och det förutsätter rimligen extra arbetsinsatser. Men vem vill anstränga sig mer, om den behållna arbetsersättningen ändå bara sjunker? Till detta kommer att det är högst tveksamt om vårt förhandlingsoch avtalssystem håller för påfrestningarna, om uppgiften blir att fördela reala lönesänkningar i stället för höjningar. Min egen erfarenhet som löneförhandlare går visserligen några år tillbaka i tiden, men den härrör å andra sidan från en löntagarorganisation, som redan då befann sig i ett läge, där nu nästan alla riskerar att hamna. Och från den tiden har jag lärt mig att yrkesverksamma tjänstemän och arbetare inte nöjer sig med att få del av förbättrade offentliga förmåner — de vill på sitt lönebesked behålla en rimlig del av den produktionsökning de är med om att skapa. Ökade arbetsinsatser, större produktion och höjd produktivitet i det svenska näringslivet måste tillåtas ge de förvärvsarbetande utdelning i form av mer pengar i plånboken och förstärkt köpkraft. Den förra trepartiregeringen satte in åtgärder för att bryta den offentliga sektorns snabba tillväxt, men av flera skäl — främst de akuta sysselsättningsproblemen — blev framgången större på inkomstän på utgiftssidan. Medan man lyckades med att bromsa ökningen av skatteuttaget, fortsatte utgifterna att stiga i oförminskad takt. Resultatet av att kurvorna på detta sätt drog isär kan vi avläsa i det stora budgetunderskottet. Under 1980-talet måste detta underskott krympas. I valrörelsen klargjorde vi moderater att det kan ske på två vägar. Antingen kan man följa det gamla socialdemokratiska receptet att höja skatterna, och det måste i så fall ske i accelererad takt för att vi skall hinna ifatt utgiftsstegringen. Med en sådan politik måste vi dock se fram emot skattesystemets snabba och definitiva sammanbrott. Eller också kan man — som vi länge förordat från moderat håll — skära ned på utgiftssidan. Vi har drivit den linjen i medvetande om att det inte är någon lätt väg att vandra. Men jag är övertygad om att det är den enda som i längden kommer att visa sig framkomlig. Mot denna bakgrund finns det anledning att uttrycka en stor tillfredsställelse med att budgetförslaget innebär en väsentligt sänkt ökningstakt för statsutgifterna jämfört med föregående budgetår. Av än större betydelse är att det i finansplanen beträffande den framtida ekonomiska politiken så klart utsägs, att det inte hjälper med skattehöjningar mot det stora budgetunderskottet, utan att detta måste minskas via en stark återhållsamhet på utgiftssidan under flera år framåt. Det finns uttalanden i socialdemokraternas nyligen avgivna partimotioner som tyder på att deras tänkande på detta område i alla fall utvecklas i rätt riktning. I partimotionen om skattepolitiken heter det: ”Skattesystemet kan inte ensamt lösa uppgiften att sanera statsfinanserna och få balans i vår ekonomi. Härutöver måste också en återhållsam utgiftsutveckling ingå ---.” Och vidare: ”Det är i första hand genom en tillväxt av inkomstunderlaget som man kan finansiera en fortsatt utbyggnad av välfärdssamhället” Det föreligger ingen svårighet att från moderat synpunkt skriva under på detta. En helt annan sak är att vi kan få svårt att enas om de konkreta inslagen i en sådan politik. Det förefaller mig som om socialdemokraterna i sin vällovliga strävan att dämpa inflationstakten förespråkar åtgärder, som sku!le innebära kraftigt ökade offentliga utgifter för livsmedelsoch bostadssubventioner, och då får vi raskt en ytterligare ökning av budgetunderskottet med den förstärkning av inflationsriskerna detta innebär. Men dessa frågor lär vi få anledning att återkomma till i riksdagens finansdebatt om en månad. En bidragande orsak till trögheten i Sveriges ekonomiska utveckling under senare år har utan tvivel varit den stora osäkerheten om vår framtida energiförsörjning. Denna återhållande faktor kommer förhoppningsvis att försvinna efter folkomröstningen om kärnkraften den 23 mars. Det skulle den göra efter en framgång för ”Ettan” — den raka linjen utan baksida. Men därefter stiger av allt att döma en annan ödesfråga av liknande dimensioner fram i främsta linjen: hotet om fondsocialism. Kollektiva löntagarfonder har presenterats som lösningen på vitt skiftande problem — inbillade och verkliga. I mitten av 1970-talet var motivet att kapa övervinster och att utjämna förmögenhetsfördelningen i samhället. När sedan mot slutet av 1970-talet vinsterna inte rimligen kunde utmålas som utmanande stora, sköts angelägenheten av att förse näringslivet med riskvilligt kapital i förgrunden. Men i båda fallen förklaras förstås framstötarna av en ideologiskt betingad strävan att tillförsäkra de fackliga organisationerna ett växande inflytande över näringslivet. ”Med fonderna tar vi över successivt”, som det så naket uttrycktes i en rubrik i LO-tidningen. Det kan inte råda något tvivel om att det myckna talet om fondsocialism har verkat avkylande på arbetslusten och framtidstron ute i företagen. Och kan man egentligen vänta sig något annat? Hur skall den människa vara funtad som gör djärva nysatsningar, om alternativen är att antingen misslyckas och då få stå risken själv eller också lyckas och i så fall få lämna ifrån sig inte bara en del av vinsten utan också så småningom själva äganderätten till det som åstadkommits? Från synpunkten att det är angeläget att undanröja den osäkerhet som det fondsocialistiska hotet skapar, är det naturligtvis bra att arbetet i den s.k. löntagarfondsutredningen nu gått in i ett mera aktivt skede. Men önskan att vinna klarhet kan givetvis inte försvara några avsteg från de principer som måste upprätthållas, om den blandekonomiska variant av marknadshushållning som vi utvecklat i vårt land skall fungera. Marknadsekonomin bygger på ett personligt ägande av företagen. Strävan måste vara att sprida detta ägande bland de enskilda människorna. Vi moderater kan därför inte godta den långtgående koncentration av kontrollen över näringslivet som kollektiva löntagarfonder skulle medföra. Vi vill ge löntagarna själva ökat inflytande och ökat oberoende. Upprepade undersökningar har också visat att det bland dem finns en klar och av allt att döma växande majoritet för en förmögenhetsspridning genom individuella andelar i näringslivet. Näringslivets försörjning med riskvilligt kapital måste enligt vår mening lösas på frivillig väg med stimulansåtgärder, inte genom tvångsmässiga avsättningar till statligt eller fackligt styrda fonder. Det betyder ett klart nej till övergripande system för permanent vinstdelning. Däremot finns det alla skäl att underlätta tillkomsten avtalsvägen av företagsanknutna vinstandelssystem, som då kan ges en skiftande utformning efter förutsättningarna i varje särskilt fall. Även tanken att lösa kapitalbildningsfrågan med hjälp av lagstadgade lönebaserade avgifter, som samlas upp i kollektiva fonder, måste avvisas. I stället finns det anledning att vidta ytterligare åtgärder för att stimulera det personliga sparandet och att därvid premiera tillhandahållandet av riskkapital. Förslaget i budgetpropositionen att höja skattefavören i det häromåret inledda skattefondsparandet från 20 till 30 26 ser vi som ett betydelsefullt steg i rätt riktning. Jag har, herr talman, i detta anförande huvudsakligen uppehållit mig vid några grundläggande och starkt partiskiljande frågeställningar på det ekonomisk-politiska området: avvägningen mellan offentlig och enskild verksamhet samt valet mellan kollektivt och personligt ägande. Jag har gjort det därför att jag är förvissad om att dessa frågor kommer att dra till sig ett växande intresse under åren fram till 1982 års val och vidare in i 1980-talet. Som jag ser det kommer det att innebära att de ideologiska skiljelinjerna i den politiska debatten framstår som klarare, och det finns det ingen anledning att beklaga. Mot varandra kommer då att stå å ena sidan de som vill utsträcka det politiska beslutsfattandet till ständigt nya samhällsområden och mänskliga aktiviteter, å andra sidan de som vill vidga de enskilda människornas valfrihet och utrymme för självständigt handlande. Den som omfattar en socialistisk samhällssyn hamnar snabbt i krav på ökad offentlig styrning och kontroll. Det sker desto lättare som tron på den enskilda människans vilja och förmåga att själv forma sin tillvaro inte tycks vara särskilt starkt utvecklad. Ett socialistiskt samhälle förutsätter att den offentliga makten ser och sätter sin prägel på all mänsklig verksamhet. Vi moderater vänder oss däremot mot talet om att allt är politik, att alla beslut är demokratiska bara de fattas enligt majoritetsprincipen. Vi försvarar individens rätt att rå sig själv och att på egen hand få träffa överenskommelser med medmänniskor utan statens inblandning. I förlängningen på detta resonemang ligger tanken att politikernas makt bör minskas och den enskilde medborgarens beslutsrätt öka. Herr talman! Det är min övertygelse att i en tid av ekonomiska påfrestningar får valet mellan lägre skatter och ökade offentliga utgifter, mellan kollektivt och personligt ägande, mellan politisk toppstyrning och individuell valfrihet en ökad betydelse. Det är också min övertygelse att detta är frågor som vi kommer att få anledning att debattera allt oftare här i kammaren. Och — det kan jag försäkra — det är en debatt som vi moderater ser fram emot.

Herr talman! Lars Tobisson gjorde ett intressant avslöjande när han i en överraskande vändning beskrev den borgerliga finanspolitiken som en stor framgång därför att man dragit ner de statliga inkomsterna mycket kraftigt. Man har alltså enligt herr Tobisson lyckats bromsa statens inkomster. Jag förstår den tillfredsställelse som en moderat känner över detta. Man har nått sitt mål: Man har fått ett skräckinjagande budgetunderskott som kan göras till ett vapen mot välfärdssamhället och den sociala rättvisan. Så var det planerat. Herr Mundebo hängde med, och nu kan skördetiden komma. Frukterna skall alltså hämtas hos de arbetslösa, hos hyresgästerna, hos de fattiga kommunerna. Herr Tobisson gjorde pliktskyldigt sin runda kring manegen för att beskriva hotet från löntagarfonderna och den långtgående koncentration som dessa skulle leda till. Men hur är det med den privata maktkoncentrationen då, herr Tobisson? Under den senaste veckan har vi upplevt hur det på svensk aktiemarknad för det första uppstått en ny stor koncentration på detaljhandelsområdet genom samgåendet mellan NK och Dagab, för det andra att jätten Electrolux sväller ytterligare genom köpet av Gränges och för det tredje att aktiekonglomeratet Beijerinvest försöker sluka Boliden. Utgör detta inget hot, herr Tobisson? Inger det ingen oro? Tydligen inte! Eftersom herr Mundebo sitter här i kammaren måste jag fråga honom: Finns det inga liberaler kvar i den borgerliga regeringen? Tiger ni bara och ser allt det här hända, och låter ni herr Tobisson hållas när han beskriver det nuvarande tillståndet som demokratins fulländning och reformer i riktning mot en demokratisering som ett hot mot demokratin? Är det inte dags, herr Mundebo, att börja rensa upp i det här stallet? Så till herr Tobisson: Moderaterna förde sin kampanj om lägre skatter i valrörelsen. Framför allt skulle inga skattesatser få höjas. Höjda skattesatser leder nämligen bara till lägre inkomster, sade man, och herr Bohman vägrade att acceptera begreppet totalfinansiering av skatteomläggningen. Nu höjde mani fjol höstas energiskatterna och skatterna på sprit, vin och tobak. I den borgerliga budgeten räknar man sig nu till godo en inkomstökning för staten med 2,5 miljarder. Varför gick det så, herr Tobisson? Varför ökades statens inkomster när man höjde skattesatserna? Varför minskade de inte? Det var ju det de skulle göra. Det var ju hela idén med skattehöjningarna i höstas.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt tog upp två saker med anledning av mitt anförande. Den ena gällde det som jag hävdade beträffande skattepolitiken. Han menade att det skulle vara något slags avslöjande när jag talade om att vi lyckats dra ner ökningstakten på inkomstskatteområdet. Under den gångna mandatperioden lyckades vi faktiskt hejda den ständiga stegringen av skatteuttaget och vända utvecklingen. Och då talade jag om alla sorters skatter i förhållande till bruttonationalprodukten. Detta gottskriver vi oss. Redan tidigare i debatten med Kjell-Olof Feldt sade jag att vi är övertygade om, att hade vi inte drivit den linjen och vunnit framgång för den i valet, hade de skatter människorna måst betala varit betydligt högre. Då hade nämligen Kjell-Olof Feldt kommit att få spela en större roll i svensk politik än vad han f.n. gör. Sedan vände det hela. Visserligen var det instoppat ett avsnitt om löntagarfonder och liknande för att ta bort intrycket, men vi anklagades för att ha varit med om åtgärder som inneburit att skatteinkomsterna på vissa punkter ökat. Det är alldeles riktigt, men vi sade såväl i valrörelsen som i den debatt som fördes i höstas att det fanns särskilda skäl för höjningen av energiskatten och skatten på vin, sprit och tobak. Det är emellertid inte riktigt att dra in det skäl som Kjell-Olof Feldt nämnde, nämligen att tillföra staten ökade intäkter. När det gäller energiskatten var det fråga om att försöka minska energiförbrukningen och medverka till ett energisparande. Beträffande vin, sprit och tobak finns det klara sociala skäl för att åtminstone låta priserna följa med i den allmänna prisutvecklingen. Sedan tog Kjell-Olof Feldt upp det samgående som under senare tid har förekommit mellan större företag. Han frågade om det inte finns några liberaler kvar i regeringen. I det här avseendet finns det väldigt många liberaler i regeringen. Själv vill jag i det här sammanhanget räkna mig till liberalerna. Jag menar nämligen att den politik som vi eftersträvar beträffande ägandespridningen just syftar till att försvåra vissa av de i dag så vanliga företagsövertaganden som i hög grad beror på att vi inte har en fungerande aktiemarknad. Därför är börsvärdena låga och därför går det att genomföra sådana här operationer lättvindigt. Kan vi i stället bland de enskilda människorna få ett ökat intresse för att äga aktier, kan vi också dels sprida ägandet, dels förebygga den här typen av övertaganden som i vissa fall kanske är motiverade, men som inte kan anses principiellt riktiga.

Herr talman! Lars Tobisson hade svårt att se något samband mellan det som jag sade i början och det som jag sade i slutet av min replik, nämligen detta att man är belåten med att statens inkomster har minskat så våldsamt samtidigt som skatterna har höjts. Han säger att man har uppnått en minskning av uttaget av alla skatter i förhållande till bruttonationalprodukten. skattekvoten skulle alltså ha sjunkit. Och det är väl meningen att man skall tro att detta är ett resultat av moderaternas inflytande i regeringen. Men här talar Lars Tobisson icke sanning, herr talman. 1976 var skattekvoten 50,1 20. När moderaterna lämnade regeringen första gången, 1978, var skattekvoten 52,4 20. För 1979 beräknar konjunkturinstitutet samma kvot, samma skatternas andel av vår totala produktion, till 52,5 20. Dessa uppgifter är hämtade ur konjunkturinstitutets preliminära nationalbudget, ekonomiministerns egen myndighet. Låt mig säga en sak om kapitalbildningen. Den borgerliga regeringen driver två huvudteser. Den ena är att det privata kapitalet via ökade vinster skall rädda vår ekonomiska framtid. Den andra är att den offentliga sektorn måste krympas — den skapar både inflation och annat elände. Nu begav det sig emellertid så att industriministern i förrgår skulle tala om för varvsarbetarna i Göteborg och Landskrona vilka alternativ som står dem till buds om de förlorar sina jobb vid varven, som ju Nils Åsling vill att de skall göra. Vilka var dessa alternativ? Drog Nils Åsling fram alla de nya projekt och de nya jobb som det privata kapitalet skulle skapa? Nej. Vad han hänvisade till i en TV-intervju var byggandet av nya broar, byggandet av en ny tunnel mellan Sverige och Danmark, införandet av naturgas. Och vem skall svara för de projekten? Vem skall rädda jobben i Skåne och på västkusten? Jo, samhället. För det är bara samhället som kan genomföra Nils Åslings tilltänkta alternativa produktion. Den kapitalistiska regeringens industriminister tyr sig alltså till den sektor i ekonomin som denna regering så ivrigt förtalar och bekämpar.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt tog in ett ganska tekniskt resonemang om den s.k. skattekvoten. Jag skall gärna hjälpa till med att reda ut hur det egentligen förhåller sig. Mellan 1975 och 1976 ökade skattekvoten — förhållandet mellan den offentliga sektorns inkomster från skatter och socialförsäkringsavgifter å ena sidan och bruttonationalprodukten å andra sidan — mycket kraftigt, från 44 9; till över 50 70. Den ökade också mellan 1976 och 1977, från 50,2 Yo till 52,8 20. Den ökningen berodde delvis på ett ökat arbetsgivaruttag, väsentligen beslutat före regeringsskiftet, och det kan belysas med att den borgerliga riksdagsmajoriteten hösten 1976 beslöt mildra höjningarna i förhållande till vad socialdemokraterna hade förordat. Den ökade skattekvoten sammanhängde vidare med höjd kommunalskatt och den höjning av momsen som var ett inslag i stabiliseringspolitiken under 1977. Till slut får man också i sammanhanget nämna den nedgång av bruttonationalprodukten under 1977 som var resultatet av det svåra ekonomiska läge som vi hade hamnat i under de föregående åren. Där befann vi oss alltså. Sedan har skattekvoten sjunkit, 1978 till 52,5 90 och 1979 till 52,4 90 enligt de siffror som nu finns tillgängliga. Det betyder att den snabba och långvariga höjning av skattekvoten som genomfördes under den tid då socialdemokraterna satt vid makten och som fortsatte så länge effekterna av deras beslut dröjde sig kvar har hejdats, och skattekvoten har nu börjat sjunka. Under alla omständigheter har skatteutvecklingen varit väsentligt gynnsammare för den enskilde medborgaren än vad som hade blivit fallet om socialdemokraterna hade fått som de velat. Socialdemokraterna har förordat skattehöjningar genom slopat inflationsskydd i skatteskalan, höjda arbetsgivaravgifter, införandet av proms, mindre marginalskattenedjusteringar än vad regeringen har föreslagit, införandet av en strukturavgift, höjd förmögenhetsskatt och höjningar av ett otal avgifter av olika slag. Skattekvoten är i dag, efter tre år och litet mer av borgerligt styre, mycket mindre än den hade varit om socialdemokraterna hade fått bestämma.

Herr talman! Dagens debatt har några gånger snuddat vid energifrågan och folkomröstningen. Kärnkraftsanhängarna har framfört sina vanligaste myter och överdrifter. Det finns några grundläggande fakta i debatten om kärnkraften som därför förtjänar att sammanfattas. Kärnkraften är inte nödvändig för att vi skall klara vår energiförsörjning. Den svarar inte för mer än 5 90 av den totala energitillförseln. Ingen skall försöka inbilla oss att ett slopande av kärnkraften skapar de stora problem som kärnkraftsanhängarna talar om. Nej-sidan vill ju f. ö. inte ha en minskad energianvändning utan vill att den skall öka, dock i minskad takt. Sant är alltså att kärnkraften är onödig. Försörjningen med elektrisk ström hotas inte av att kärnkraften slopas under loppet av 1980-talet. Visserligen svarar kärnkraftverken nu för 25 90 av elproduktionen, men detta kan klaras genom en kombination av hushållning — elsparåtgärder — och alternativ elproduktion. Den nya tillkommande kraftproduktionen kommer främst att bestå av kommunala kraftvärmeverk och industriell mottryckskraft. Även vindkraft och vattenkraft ger bidrag. För att vi samtidigt skall kunna minska oljeberoendet så mycket som möjligt blir det under en övergångsperiod nödvändigt att använda kol och torv i begränsad utsträckning. Långsiktigt kan emellertid Sverige försörjas helt med inhemska förnybara energikällor. Detta måste vara målsättningen. Nej-sidan vill öka tillgången på elström med 10 96 under 1980-talet och för industrin med 25-30 96. Påståendena om att industrin inte skulle få tillräckligt med elström, att tvättmaskiner och kylskåp skulle stängas av om linje 3 vinner, att nej-sidan kalkylerar med ett lägre elbehov för framtiden än dagens kan alltså avvisas som grundlösa. Sant är däremot att kärnkraften inte är nödvändig för att vi skall kunna säkra landets elförsörjning. Sysselsättningen hotas heller inte av att kärnkraften avvecklas. Energikommissionen räknade tvärtom med en ökad sysselsättning inom själva energisektorn om kärnkraften slopas. Argumentet att elströmmen skulle bli så dyr utan kärnkraft att en rad industrier och företag skulle slås ut håller inte för en granskning. Det bygger på konsekvensutredningens antagande om en elprishöjning med 50 96, vilket är helt godtyckligt. Det bygger på ett alternativ som nej-sidan inte har godkänt. Den fråga som måste besvaras är i stället följande — och den kan bara besvaras av de partier som slutit upp bakom ja-linjen i folkomröstningen: Avser ni, som har majoritet i riksdagen, att vid ett nej till kärnkraften genomdriva denna höjning av elpriset som skulle få starka negativa verkningar för en del företag? Vi som stöder linje 3 avser inte att göra det. Vi anser det vara en bättre metod att ta av kärnkraftverkens höga vinster för att hålla nere det faktiska priset på elström där detta är samhällsnyttigt och nödvändigt. Slutsatsen är alltså att effekterna på sysselsättningen av att kärnkraften avskaffas beror på vilken politik som förs i övrigt i Sverige. Sant är emellertid att sysselsättningen kan ökas samtidigt som kärnkraften avskaffas. Kostnaderna för att slopa kärnkraften är inte alls av den storleksordning som ja-anhängarna påstår. Och ett samhälle utan kärnkraft innebär inte alls någon sänkt levnadsstandard. Sänkta reallöner och sänkt standard är ju däremot något som den borgerliga politiken åstadkommit för löntagarna under de senaste åren. Detta har skett samtidigt som kärnkraften byggts ut och har genomdrivits av samma politiska krafter som nu hotar med fortsatt standardsänkning. Deras propaganda påminner om den gamla historien om förbrytaren som försökte undkomma genom att ropa: Ta fast tjuven! Men självfallet kostar det en del att bli kvitt kärnkraften. Vad är det som kostar? En avveckling av kärnkraften kräver investeringar i nya energikällor m.m. under 1980-talet på sammanlagt 21 miljarder kronor eller något över 2 miljarder kronor per år. Kostnaden för bränsle och drift blir i gengäld lägre 1990 än i kärnkraftsalternativet. Vad betyder dessa 2 miljarder kronor om året? Om investeringskostnaderna betalas under 25 år, vilket inte är orimligt, blir kostnaden för att avveckla kärnkraften bara 13 kr. per månad och förvärvsarbetande i landet. Jämför de 13 kronorna med priset på ett cigarrettpaket! Det finns i en reservation till den s.k. konsekvensutredningen ett påpekande som omsorgsfullt förtigs av alla kärnkraftsanhängare. Det är kort sammanfattat följande: Den privata konsumtionen är nu 27 500 kr. per svensk. Om hela kostnaden för en avveckling av kärnkraften läggs på den privata konsumtionen, innebär det att en genomsnittssvensk år 1990 kan ha 32 500 kr. i privat konsumtion, om kärnkraften bibehålls, och 31 500 kr. vid en avveckling av kärnkraften till 1990. Det är alltså i bägge fallen en ökning. Sant är således att ett slopande av kärnkraften, i motsats till vad linje 1 och linje 2 innebär, inte skulle medföra någon sänkning av den nuvarande genomsnittliga levnadsstandarden. Men jag vill göra det tillägget att kampen för en mera rättvis fördelning naturligtvis måste fortsätta. Alternativet till Kärnkraftssverige är inte ett Kolsverige som kärnkraftsanhängarna nu försöker inbilla oss. Alternativet måste vara ett samhälle som bygger sin energiförsörjning på förnybara energikällor — sol, vind, skogsavfall, energiskog osv. I linje 3 accepterar vi inte de svartmålningar av hur ett Sverige utan kärnkraft skulle se ut, som motståndarna till en avveckling gör. Sanningen är ju att både ja-sidan och nej-sidan tvingas använda något mera kol under 1980-talet för att kunna minska oljeförbrukningen. Men följer man ja-sidan och bygger ut kärnkraften kommer den verkligt stora ökningen av kolanvändningen år 2000. Då måste ja-sidan använda dubbelt så mycket kol som man räknar med i nej-alternativet. Då kommer Kolsverige. Ett annat av ja-sidans falska påståenden, häromdagen framfört av ordföranden i linje 2, s, är att nej-sidan är motståndare till tillväxt i ekonomin. Rune Molin talar mot bättre vetande. Han måste känna till att Nej-boken bygger sitt alternativ på en årlig tillväxt av 3 96 i den svenska ekonomin. Nu är det emellertid mycket troligt, om herrar Wallenberg, Werthén och Bohman får sitta kvar och bestämma, att den tillväxten inte blir av. Man måste också på allvar börja diskutera vad som skall menas med tillväxt och vad det är för tillväxt vi vill ha. Inte minst inom de fackliga organisationerna borde man tänka på det problemet. Vpk vill för sin del ha tillväxt i vissa avseenden, t.ex. av antalet daghemsplatser, bostäder, personer i meningsfullt arbete och friska människor. Men vi är bestämt mot tillväxt på andra punkter, som militära förstörelsemedel, gifter, antalet människor som fått sin hälsa fördärvad i jobbet, antalet arbetslösa osv. Varje diskussion om tillväxt blir felaktig från början om man inte talar om vilken tillväxt man vill ha. Att kapitalets jakt på höga vinster skall få bestämma vad som är tillväxt, som fallet är i dag, är vi bestämda motståndare till. Man kan, herr talman, diskutera för och emot kärnkraften, anföra ekonomiska beräkningar osv., men man kommer alltid tillbaka till vissa grundläggande frågor, där alla människor måste ta ställning. Den första gäller sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen. I den bok om Kärnkraft och kärnvapenspridning som nyligen utgivits av SIPRI — Stockholms internationella fredsforskningsinstitut — skriver den brittiske forskaren Joseph Rotblad: ”Det är omöjligt att särskilja den militära användningen av kärnkraft från den civila. Den ökade spridningen av kärnkraft för fredliga ändamål ökar antalet kärnvapenstater. Det innebär att risken för ett kärnvapenkrig kraftigt ökar.” Den andra avgörande frågan gäller kärnkraftens risker för människorna. Kärnkraften är farlig i alla sina led — uranbrytningen, bränsletillverkningen, reaktordriften, upparbetningen av använt bränsle och avfallshanteringen. Diskussionen om säkerhetsproblemen har emellertid kommit att koncentreras kring reaktorsäkerheten. Bakgrunden är de fruktansvärda verkningar som skulle kunna följa av en härdsmältningsolycka. Kan en sådan inträffa? Den amerikanska Kemeny-kommissionen krävde grundläggande förändringar i kärnkrafthanteringen och tillade: ”Men vi vill inte garantera att dessa förändringar kan förhindra liknande eller större olyckor i framtiden.” Den svenska reaktorsäkerhetsutredningen kom till slutsatsen att man ”i det fortsatta säkerhetsarbetet måste utgå ifrån att det faktiskt kan inträffa ett allvarligt härdhaveri”. Vilka skador skulle det då kunna föra med sig? Jo, säger utredningen, i värsta fall tusentals dödsfall i akut strålsjuka. Antalet cancerfall kan bli ännu större. Områden på hundratals till tusentals kvadratkilometer kan bli obrukbara under många år. Min slutsats är: Oavsett alla s.k. teoretiska riskanalyser är följderna av en härdsmältningsolycka så stora att de över huvud taget inte får förekomma. Riskerna är så stora att vi inte får ta dem. De problem som är förknippade med avfallshanteringen talar i samma riktning. Ingenstans i världen har man funnit någon metod som skapar fullständig säkerhet när det gäller det radioaktiva giftiga avfallet. Detta innebär stora risker tusentals och tiotusentals år framåt. Det vore ansvarslöst och moraliskt ohållbart att ställa våra barn och barnbarn och deras efterkommande inför dessa problem. Därför måste kärnkraften stoppas snarast möjligt! Svenska folket har en möjlighet att göra detta den 23 mars. Det är nu möjligheten finns. Låter vi utbyggnaden av kärnkraften fortgå på det sätt som linje 1 och linje 2 vill ökar vi avfallsmängden till det tiodubbla, binder oss ännu hårdare i kärnkraftsamhället och skapar ännu större problem vid den avvecklingen som trots allt någon gång måste komma. Herr talman! Medborgarna måste få möjlighet att fritt och utan hotelser och skräckpropaganda ta ställning i denna livsavgörande fråga. Jag vill därför bestämt protestera mot det sätt på vilket olika företagsledningar nu försöker skrämma de anställda att rösta ja. Jag har här t.ex. ett brev där Gränges Aluminium hotar anställda med stora avskedanden om kärnkraften stoppas. Detta är inte bara osaklig propaganda — det är också en otillbörlig inblandning från kapitalets sida i den demokratiska processen. Sådana försök att vrida utvecklingen tillbaka till den tid då godsägarna sökte bestämma hur de urderlydande skulle rösta och då medborgarrätt hette pengar bör brännmärkas av riksdagen och partierna. Ni alla som talat så varmt om demokrati här i dag — här har ni en chans att i praktiken visa er demokratiska lödighet. Jag vill fråga företrädarna för de andra partierna: Tar ni avstånd från dessa odemokratiska försök att skrämma väljarna? Om ni tiger avslöjar det er!
Herr talman! Det är naturligtvis lockande att anknyta till den debatt som C.-H. Hermansson tog upp här. Jag har ju av kända skäl inte särskilt stora svårigheter att instämma i hans sakbeskrivning av den energipolitiska verkligheten. Jag kan också kosta på mig att besvara den fråga han ställde om Gränges Aluminium. Självfallet är det helt otillfredsställande att företagsledningarna på det här sättet bedriver utpressningspolitik. Det är desto mer moraliskt förkastligt som det i det här fallet gäller ett företag vars råkraftsavtal är starkt subventionerat i förhållande till kostnaderna för produktionen av den el som företaget förbrukar. Mycket av den debatt som förts i dag har rört sig efter två skalor, dels den traditionella höger-vänsterskalan, dels den ekologiska, som alltmer tränger sig på. Det kan finnas anledning att anknyta till detta i flera olika avseenden. Jag skall i första hand hålla mig till det tidsperspektiv som jag tycker oftast saknas — att se tillbaka på erfarenheterna från gångna decennier och de konsekvenser som misstag i det förgångna har för den situation vi befinner oss i just nu. Många av de påfrestningar vi i dag upplever i det svenska samhället känns hårda och är allvarliga. De innebär en uppfordran till en analys av samhällsutvecklingen, en analys som vi alla har anledning att göra. Budgetpropositioner i all ära, men de är inte direkt avsedda att tillgodose detta krav. Låt mig ta upp några av de grundläggande utvecklingslinjer som gått snett och som starkt påverkar det skede vi nu är inne i. Naturligtvis är det oacceptabelt höga beroende av importerade energiråvaror som Sverige ”hamnat i” en grundläggande orsak till den situation vi har i dag. Vilken är då bakgrunden? Var gick utvecklingen snett? Under hela efterkrigstiden saknade vi en verklig energipolitik i vårt land. Den fanns bara punktvis. En sådan — nog så väsentlig — punkt gällde kärnkraften. Där formades stora planer utan bred debatt. Det utesluter inte att debatten hade djup i de små kretsar som var tillfrågade innan besluten fattades. Men oljan — vilken debatt hade vi i den frågan? Sverige har ju viljelöst under hela efterkrigstiden drivit in i ett alltmer utpräglat beroende av importerade energiråvaror. Före 1973 var de låga oljepriserna — ungefär en tiondel av dagens — en viktig drivkraft för den politik som fördes under de s.k. rekordåren på 1960-talet. Oljan var en avgörande faktor, som då inte åberopades, för den produktionsökning och de inkomstökningar som vi fick. Då togs ofta dessa produktionsökningar och inkomstökningar som uttryck för en framgångsrik regeringspolitik. Vi vet alla vem som hade regeringsansvaret. Eftersom det var så, vore det rimligt — tycker man — att också en del av ansvaret för dagens situation bars av socialdemokratin, när nu importberoendet av olja, uran och kol blivit en bumerang som slår hårt på den svenska ekonomin. När oppositionen anklagar den nuvarande regeringen för oacceptabelt hög inflation, så faller den kritiken i inte ringa del tillbaka på efterkrigstidens låtgåpolitik på energiområdet. Så sent som 1975 bekräftade socialdemokratin sin politik, trots den fyraå femdubbling av oljepriset som då inträffat. Det energipolitiska beslutet det året — som kärnkraftspartierna i den kommande folkomröstningen stod bakom i huvudsak — innebar nämligen ökning av både oljeberoendet och uranberoendet, dvs. en ytterligare ökad importberoende energisektor. Först under de senaste åren har utvecklingen svängt. Nu säger de flesta att vi måste hushålla, att vi måste satsa på energialternativen. Det är bra med denna uppslutning bakom den politik som bl.a. vi står för, även om den kommer sent. Jag hoppas att den också kommer att gälla anvisningen av resurser — för resurser kommer att krävas för denna omställning. Det krävs dessutom en omställning när det gäller skattepolitiken, så att vi vid gränserna får en kontrollmöjlighet, en möjlighet att påverka energiimporten. Det kan ske, som vi har föreslagit, genom en omläggning av energiskattesystemet, så att det blir möjligt att ta ut olika skatt på olika energikällor, t.ex. beroende på om de är importerade eller ej. Det förutsätter att skatten — i varje fall till en del — tas ut i produktledet, dvs. hos producenter och importörer. Det är också en fråga som nu utreds efter det att omläggningen aktualiserats i samband med energikommissionens utredningsarbete. Dessutom krävs det att i stort sett alla för energisektorn tillgängliga resurser satsas på hushållning och de inhemska förnybara energialternativen. Detta innebär en efter hand långsiktigt uthållig energiförsörjning, i takt med att omställningen klaras av. En seger för linje 3 i folkomröstningen kan just bli en ordentlig plattform för denna omställning — en omställning som egentligen inletts, men alltför långsamt, i vårt land efter 1976. Till följd av energiprisstegringarna världen över befinner sig vår handel med omvärlden i fundamental obalans. Denna grundläggande förändring i förutsättningarna för den svenska ekonomin kräver en lång rad politiska åtgärder. Vi har inte råd att som tidigare under efterkrigstiden slösa med våra inhemska resurser allmänt sett. Det gäller våra markoch havsresurser. Det gäller också våra tillgångar på mineraler.

Under 1960-talet — detta i många avseenden bisarra decennium — undgick vi med knapp nöd en avsevärd och, för att låna ett ord från dagens debatt, brådstörtad nedläggning eller i varje fall en nedrustning av det svenska jordbruket. Hundratusentals hektar skulle läggas ned. Vi skulle göra oss än mer beroende av import, och vi skulle omplacera de lediga produktionsfaktorerna, som det plägar heta, dvs. jordbrukarna, till industrin, där varje individ enligt den tidens sakkunskap på det ekonomiska området skulle ge långt mer bidrag till landets materiella välstånd än i modernäringen. Stora arealer lades också för fäfot — dock inte tillnärmelsevis så mycket som planerades och redovisades t.ex. i valrörelsen 1966. En motsvarande strukturrationalisering ansågs önskvärd inom skogsbruk och fiske. De areella näringarna stod lågt i kurs. Vi vet i dag att det var en långsiktigt ohållbar politik, som hårt drabbade de människor som direkt berördes. Vi vet i dag att vi måste slå vakt om den uthålliga användningen av våra resurser. Dessutom vet vi att vi måste satsa på att använda de resurser vi har. Det gäller naturligtvis i hög grad den skickliga arbetskraft som vi har i vårt land. Därför är det också från denna utgångspunkt så viktigt att satsa på en aktiv sysselsättningspolitik. Det gäller också att föra en positiv jordoch skogspolitik, att satsa på ett uthålligt fiske samt, att föra en energipolitik som innebär att vi tar till vara våra inhemska energiråvaror samt att föra en regionalpolitik som syftar till att skapa balans mellan olika landsdelar. Den stora folkomflyttningens tid innebar kanske ibland kortsiktiga ekonomiska fördelar. Det var naturligtvis oftast i de teoretiska sammanhangen som man kunde finna dessa ekonomiska fördelar. I praktiken var det svårare att åstadkomma sådana. Folkomflyttningen fick också oacceptabla regionala och inte minst inomregionala effekter. Serviceunderlaget i våra glesbygder tunnades ut. Ålderssammansättningen blev skev när ungdomen flyttade. Många klarade inte av den omställning som flyttningen till nya regioner innebar. Vi upplever fortfarande i stor utsträckning de sociala konsekvenserna av denna utveckling. Vi vet dessutom att människor reagerar mycket starkt och med all rätt mot påtvingade omflyttningar. Erfarenheterna från 1960-talet ger dem rätt. Också i detta avseende bör vi lära av tidigare decenniers erfarenheter. I en situation då näringslivet inte klarar att generera tillräckligt många arbetstillfällen blir det än mer angeläget att också sprida den offentliga sektorns arbetstillfällen till olika orter och regioner. Det får i framtiden inte ske genom en påtvingad förflyttning. Den blir inte mer tilltalande för att den sker från centrum till periferin. Däremot måste vi decentralisera funktioner och arbetsuppgifter och vara beredda att decentralisera i samband med nytillkommande och växande verksamheter på det offentliga området. Därför hoppas jag att den decentraliseringsdelegation som nu tillsätts i regeringskansliet kommer att kunna ge styrka och stabilitet åt den ökande förståelsen för decentraliseringspolitiken och att riksdagen därigenom kan få möjlighet att konkretisera den politik som man så många gånger uttalat sig för. Att skapa regional balans och sysselsättning i alla delar av landet är ett betydelsefullt fördelningspolitiskt mål, säger regeringsförklaringen på detta område bl.a. Regionalpolitiken är ett prioriterat område för regeringspolitiken. Men det krävs också en aktiv näringspolitik. Annars riskerar vi att bara flytta om arbetslösheten i landet. En sådan politik blir långsiktigt framgångsrik när den kombineras med en balans mot omvärlden. Den utlandskonkurrerande sektorn måste få en chans att sälja sina produkter. Och då är det inte bara fråga om att sälja på export — långt därifrån. En sådan ekonomisk politik måste föras att vi också kan konkurrera med importalternativen. Det är då naturligtvis avgörande att vi inte för framtiden gör om misstagen från 1960-talet, när de mindre och medelstora företagen tappades bort i näringspolitiken, när koncentration och större storföretag var mål och inriktning. Det var då våra varv hade sin guldålder. Sverige var tidvis världens andra skeppsbyggarnation. När marknaden försvann fick vi föra över kostnaderna för den branschens omvandling till skattsedlarna. Det är de bördorna vi bär i dag. Efter 1976 har vi fått en satsning på småföretagen, en politik som lyssnar till de många mindre företagarnas uppfattningar, en regional organisation för näringspolitiken genom utvecklingsfonderna. På det här området säger t.o.m. socialdemokraterna att de tänkt om — det är inte bara stordrift, storutbyggnader och koncentration som är målsättningen längre. Det är utmärkt! Låt mig också passa på att tacka den socialdemokratiska partiledaren, inte bara för hans självrannsakan utan också för hans senaste vänlighet mot centerpolitiken, då han i dag kallade den ”gullig, pysslig och småskalig”. Jag bortser gärna från det ironins skeva leende som beledsagade uttalandet! Ett annat område där pendeln håller på att svänga är decentralisering av beslut och beslutsfunktioner — att lägga besluten närmare människorna. Den kommunala demokratin fördjupas under allt större enighet, länsdemokratiarbetet drivs vidare. I dag finns en positiv inställning till kommunala folkomröstningar och uppdelning av tidigare sammanslagna kommuner. De flesta erkänner i dag att det var ett misstag att med tvång sammanslå kommuner på 1960-talet, att ta bort den närkontakt mellan väljare och valda som bl.a. representerades av de många kommunala förtroendemän som bortrationaliserades i det sammanhanget. En annan fråga som det finns anledning att fundera över inför 1980-talet är de ökade kraven — från demokratiska utgångspunkter — från allmänhetens sida att komma in i beslutsprocessen på ett tidigt stadium, innan låsningarna har inträffat. Det gäller inte minst teknikutvecklingen i vårt samhälle. Man accepterar inte att vissa sektorer ligger utanför den egentliga beslutsprocessen. Kärnkraftsfrågan har blivit en symbol för dessa nya krav, men den är inte ensam — långt därifrån. Samma synsätt präglar den framvällande datatekniken med dess konsekvenser för allmänheten på allt fler områden, inte minst i arbetslivet. Det är min förhoppning att den datadelegation som riksdagen begärt skall tillsättas inom kort kommer att kunna medverka till ett ökat inflytande både politiskt och fackligt över denna oerhört snabba tekniska utveckling. Delegationen bör också för riksdagen kunna innebära en tidigare och breddad information samt en bättre möjlighet att systematiskt följa datautvecklingen. Därmed kanske vi slipper den debatt i efterhand som vi alltför ofta har haft om teknikutvecklingens konsekvenser. Alla människor berörs ju av teknikens konsekvenser. Därför har de också rätt att påverka, vara med i beslutsprocessen, innan bindningarna blir oåterkalleliga.

Herr talman! Det är ovanligt att se statsrådet Johansson hos oss här i kammaren. Han har tydligen släppts ut för att bidra till vår upplysning. Då skall jag passa på att ställa en fråga till honom. Olof Johansson hade en lång utläggning om det framtida samhälle som centern vill skapa. Vi skall styra näringslivets utveckling mot småskalighet, energisnål teknik och småskaliga processer, sade han. Vi skall styra näringslivets utbyggnad så att det ger sysselsättning åt alla över hela landet, fortsatte han. Men vilka vi? Vem är det Olof Johansson och centern skall styra näringslivet tillsammans med? Är det Gösta Bohman och hans moderater? Eller skall den här planhushållningen bedrivas tillsammans med Lars Werner och hans kommunister? Vad händer om näringslivet inte vill låta sig styras, om det inte marscherar i väg med sina investeringar, om det inte skär ned storskaligheten, om det inte upphör med sina fusioner och sin koncentrationsprocess? Vad gör centern då? Det pågår just nu en väldig koncentration i svenskt näringsliv. Men jag har inte hört någon centerpartist pipa till om det. Med andra ord: Vilken är centerns politik för att åstadkomma det samhälle som ni talar om? Vi har hört det här beskrivas så många gånger, men vi har aldrig någonsin fått veta med vilka maktoch styrmedel ni vill förändra verkligheten. Det är mycket i det ni säger som tilltalar människor, inkl. mig. Men frågan är: Hur skall centerpolitik se ut för att i ett borgerligt sammanhang åtstadkomma någonting sådant? Så fort vi från socialdemokratiskt håll har tagit upp en diskussion, t.ex. om hur vi skall kunna behärska kapitalbildningen och investeringarna — för det är ju där svaret ges på mina frågor — så kryper centern bakom aktiesparklubbar och allmänt borgerligt tal om att man inte vill vara med om sådana socialistiska påfund. Till slut, herr talman, en liten korrigering. Olof Johansson uttryckte sin tacksamhet mot Olof Palme för att denne hade kallat centern för gullig, pysslig och småskalig. Det var bara ett litet fel. Dessa Olof Palmes ord gällde vänsterpartiet kommunisterna. Så snabbt går alltså idenfikationsprocessen i folkkampanjen att ni alla känner er lika träffade.

Herr talman! Det är klart att Kjell-Olof Feldt borde känna sin partiledare bättre än jag känner honom. Men Olof Palme gjorde faktiskt en koppling mellan centern och vänsterpartiet kommunisterna. Ett genomgående tema i hans inlägg var att vänsterpartiet kommunisterna var en filial till centern. Jag har alltså inte alls missuppfattat Olof Palme. Men vill inte socialdemokratin ta emot mina älskvärda komplimanger, så slipper man naturligtvis. Kjell-Olof Feldt omformulerade också en del andra saker för att göra sin replikkonst gällande. Han talade om småskaliga processer, medan jag talade om resurssnåla processer, för att ta ett exempel. Mycket av det här tilltalar mig, sade Kjell-Olof Feldt, och det är ju bra. Jag inledde mitt anförande med att karakterisera den debatt som har förts här i dag. Den har spänt över vida fält, men karakteristiskt för den har faktiskt varit att den ekologiska skalan mer och mer har kommit fram. Därutöver har vi en höger-vänsterskala. Vi borde faktiskt i den här kammaren kunna erkänna för varandra att så är fallet. Varför tror Kjell-Olof Feldt annars att grupperingarna ser ut som de gör i den kommande folkomröstningen? Vi lägger naturligtvis olika vikt vid olika saker i politiken. Det råder inget tvivel om att energipolitiken i mycket hög grad hör samman med ekologin och ett decentraliserat samhälle. Där blir tydligen grupperingarna andra än dem som vi har i regering och opposition just nu. När det gäller kapitalbildningen och ”det avgörande området” tycker jag att Kjell-Olof Feldt skall läsa dagstidningarna. Det räcker. Det förefaller som om det i dag till skillnad från tidigare, då det fanns förslag om stora centralistiska fonder från fackföreningsrörelsen — i varje fall från enskilda personer inom fackföreningsrörelsen — finns större möjligheter att komma överens i detta fall. Det är bara att läsa vad det förslag innebär som Allan Larsson nyligen har presenterat. Varför söker Kjell-Olof Feldt sak i en fråga, där man i varje fall kan skönja vissa möjligheter just till att i en decentraliserad struktur, kanske på den urgamla kooperativa grunden, skapa en samstämmighet om hur kapitalbildningen kan ske i vårt samhälle framöver? Det är väl ingenting att söka strid om. Däremot är vi naturligtvis nu liksom tidigare beredda till strid, om man håller fast vid kravet på att även detta skall ske i den gamla centraliseringspolitikens anda. Det har vi brännmärkt vid upprepade tillfällen. Låt oss hoppas att just detta område blir ett instrument för att vrida utvecklingen i decentralistisk riktning. Låt oss hoppas, Kjell-Olof Feldt, att den energipolitik som vi talar mycket om men som vi tyvärr inte är ense om i vårt samhälle också blir ett styrinstrument genom att vi satsar på de decentraliserade energikällorna i stället för på de stora centraliserade. Låt oss hoppas, Kjell-Olof Feldt, att vi kan närma oss varandra i regionalpolitiken. Vi har inte varit främmande för styrning i det sammanhanget. Självklart måste det ske en styrning via ekonomiska incitament och ekonomiska stimulanser men också, som jag nämnde i mitt anförande, genom en decentralisering av den offentliga sektorn. Vad är detta annat än exempel på just styrning? Jag kommer själv att bli ordförande i den decentraliseringsdelegation som skall se till att vi kan öka spridningen av just den offentliga verksamheten över landet. Jag behöver inte ytterligare förlänga debatten med exempel. Jag tror att det vore bra om Kjell-Olof Feldt inte försökte göra klyftorna i den svenska politiska debatten större än de i verkligheten är genom att omformulera eller feltolka vad jag har sagt.
Herr talman! Om vpk är filialen i detta nya konsortium, lever Olof Johansson sig tydligen mycket väl in i sin roll som föreståndare för huvudkontoret och tar emot mängdens hyllningar utan egentlig åtskillnad. Men mina frågor gällde faktiskt inte den offentliga sektorn. Jag gratulerar Olof Johansson till ordförandeskapet i denna delegation. Vad jag ville veta var faktiskt hur man styr det privata näringslivet. Det upptog ju större delen av Olof Johanssons vision om det framtida samhället.

Det är ingen klyfta som vi har konstruerat. Det är bara att beskåda innehållet i de praktiska förslag som kommer fram i denna riksdag. Sedan tycker jag inte att man behöver hissa upp sitt moraliska tonläge när det gäller löntagarfonderna. Jag skulle kunna citera Olof Johanssons partiledare, som under den senaste valrörelsen många många gånger använde sig av den s.k. fondsocialismen för att skrämma människorna för reformer på kapitalbildningsområdet. Någonting som är helt obevisat men som centerpartiet driver är att kärnkraftens avveckling automatiskt ger ett decentraliserat samhälle. Det finns ingenting som ger besked om att så skulle vara fallet.

Till slut: Kolkraftverk är, såvitt jag vet, lika stora och lika centralistiska som kärnkraftverk.
Herr talman! Jag skall bara ta upp tre av de saker som Kjell-Olof Feldt berörde. Först regionalpolitiken. Jag förstår inte varför Kjell-Olof Feldt plötsligt har drabbats av minnesförlust. När riksdagen förra året fattade sitt regionalpolitiska beslut, var det faktiskt så att Kjell-Olof Feldt tillsammans med bl.a. centerns nuvarande regeringskolleger röstade ner centerförslagen om en mera ambitiös och mera differentierad regionalpolitik som innebar större resurser till glesbygderna. Vidare är det klart att vi är tacksamma för att andra beskriver vår energipolitik, men i så fall skall det ske korrekt. Några andra beskrivningar godtar vi inte. När Kjell-Olof Feldt försöker göra gällande att nejalternativet innebär energibrist och allvarliga kriser, är han ute för att måla i svartaste möjliga färger. Det finns över huvud taget inte någon grund i det material som nej-sidan har presenterat som ger stöd för den uppfattningen. Därmed faller också Kjell-Olof Feldts följdkommentar om att nej-linjen av detta skäl leder till ökad centralisering och krav på ökad styrning. Dessutom vill jag poängtera att nej-alternativet innefattar kol motsvaran de ett enda kärnkraftverk under 1980-talet. Däremot förhåller det sig så, som vi har hört tidigare i debatten, att ju högre elförbrukningsnivå man går upp på — och det är detta som skiljer de båda alternativen i huvudsak — desto fler kolkraftverk krävs det. Det behövs just centraliserade elproduktionsanläggningar för att ersätta de centraliserade kärnkraftsanläggningarna. Det är just egenskapen hos ja-linjerna, båda två — ingen nämnd och ingen glömd.

Herr talman! Arbetarrörelsen beskylls ibland för att inte ha något alternativ vad gäller den ekonomiska politiken. Därför skall jag nu med utgångspunkt i den startade avtalsrörelsen försöka klargöra några grundläggande skillnader. Efter valet 1976 deklarerade den borgerliga regeringen att Sveriges väg till ekonomisk styrka måste vara att få fart på exporten. Det överordnade målet blev att stärka konkurrenskraften genom att sänka företagens kostnader. I samma anda skulle man dämpa den offentliga sektorns tillväxt och föra över resurser till industrin. Man skulle stimulera viljan att arbeta och spara genom en omläggning av skattepolitiken, som skulle ta bort inflationens skattehöjande effekt, och sänka marginalskatterna. Det skulle minska samhällets inkomster, men skulle å andra sidan kompenseras genom ökad tillväxt som också skulle medge realförbättringar åt alla. Investeringarna skulle hållas uppe genom bättre lönsamhet i företagen och ökad exportefterfrågan. Vad har då hänt? Jo, vi fick en rad ingripanden i den utlovade inriktningen: devalveringar, indexreglering av skatten, marginalskattesänkning, miljardöverföringar till industrin osv. Men den obehagliga sanningen är att åtgärderna inte har gett de avsedda effekterna, och dessutom har de medfört direkt negativa bieffekter. Devalveringarna följdes inte av någon målmedveten plan för hur de skulle utnyttjas offensivt och gav därför framför allt ökad inflation. Åtgärderna i näringspolitiken följdes inte av några kraftfulla planer för offensiv strukturomvandling och blev därför mest en socialisering av förluster och nedläggningsbeslut. Den ökade lönsamheten i företagen har inte lett till ökade industriinvesteringar, utan framför allt till en snabb ökning av valutaoch andra spekulationsaffärer, utlandssatsningar m.m. — allt stimulerat av den höga inflationen. Misslyckandena ledde i sin tur till att det inte blev någon tillväxt som kunde kompensera statskassan för skattesänkningarna. För hushållen blev det som vi alla vet realförsämringar. Kvar blev bara skattepolitikens fördelningspolitiska orättvisor. Ur den här skildringen kan vi avläsa de grundläggande skiljelinjerna mellan socialdemokratisk och borgerlig politik — skillnader som också är helt avgörande för möjligheterna till en framgångsrik avtalsrörelse. För det första: Exportindustrins problem är inte bara höga kostnader. Det krävs också en målmedveten satsning på strukturomvandling, forskning och utveckling samt tillvaratagande av nya idéer och samarbetsformer. För det andra: En ensidig inriktning på draghjälp utifrån för att få fart på Sverige är förkastlig. Svångremspolitiken innebär att vi dåligt utnyttjar vår ekonomiska kapacitet. Vi måste ju också upprätthålla en inhemsk efterfrågan. För det tredje: Det räcker inte med ökade vinster för att få fart på investeringarna så länge det finns lönsammare spekulationsaffärer. Här krävs statsingripanden och löntagarinflytande, liksom ett ökat sparande. För det fjärde: Vi måste få en aktiv statlig politik för att bekämpa prisstegringarna. Det räcker inte att mana löntagarna till återhållsamhet — företagen höjer ju priserna ändå. För det femte: I dåliga tider är det särskilt angeläget att upprätthålla en rättvis fördelningsoch skattepolitik — både av rättviseskäl och för att få förtroende för den ekonomiska politiken. Men inte på någon punkt har vi fått gehör, och därför gick det som det gick. Finansplanens optimistiska gissningar har gång på gång dementerats av verkligheten, precis som 1980 års finansplan redan har underkäntst.o.m. av borgerliga politiker. Resultaten av misslyckandena ser vi inte minst hos Landsorganisationens medlemmar: sänkta reallöner, rekordartade prisstegringar, ökad arbetslöshet, förlorade industrijobb och rekordlåga investeringar som hotar jobben i framtiden. Allt detta bildar grunden för den avtalsrörelse som vi nu startar. En chans att hjälpa till missade regeringen med skattebeslutet i december. Regeringen var uppenbarligen medveten om den negativa fördelningsprofilen, för man skrev i propositionen att arbetsmarknadens parter i lika hög grad som regeringen kunde påverka fördelningspolitiken. Detta är märkligt. Här har vi alltså en regering som först skapar en extrem inflation och sedan späder på dess negativa fördelningseffekter med en orättvis skattepolitik. Sedan säger man att arbetsmarknadens parter i lika hög grad som regeringen kan påverka fördelningspolitiken, för att i nästa andetag också mana fackföreningsrörelsen till återhållsamhet. Men detta går ju inte ihop. Sanningen är att med återhållsamhet kan vi inte korrigera orättvis fördelningspolitik. Nej, fackföreningsrörelsen måste nu dels slåss för att förhindra ytterligare reallöneförsämringar för våra medlemmar, dels försöka ta igen någonting av de gångna årens förluster och dels försöka korrigera de negativa fördelningseffekterna av bl.a. prisoch skattepolitiken. Det bäddar sannerligen inte för någon lugn avtalsrörelse — oavsett hur förhoppningarna är i det avseendet. Nåväl, ännu finns det möjligheter för regeringen och för riksdagen att bidra med något positivt. Låt mig bara ta ett exempel. Den återhållsamhet som löntagarna har visat de senaste åren har — det kan vi konstatera nu — lett till ökade företagsvinster utan att vi därigenom har fått nya exportmarknader, ökade investeringar eller fler jobb. Det kommer vi inte att acceptera en gång till. Därför är det ett krav att regeringen vidtar åtgärder så att företagens vinster verkligen används till produktiva investeringar. Socialdemokratin har i sin ekonomiska motion skisserat hur detta bör gå till. En fjärdedel av företagens vinster bör avsättas i riksbanken och endast frisläppas för investeringar som har godkänts av löntagarrepresentanterna ute i företagen. Därutöver bör vi få en strukturoch utvecklingsfond med löntagarmajoritet och med uppgift att förstärka soliditeten i utvecklingsbara företag, genom köp av nyemitterade aktier. Medlen till fonden åstadkommes dels genom en avgift på lönesumman, dels genom att övervinster dras in. Detta är en nödvändig åtgärd för att få fart på investeringarna, för att löntagarna skall kunna acceptera återhållsamhet och för att motverka de sneda maktoch förmögenhetseffekterna av ökade privata vinster. Och här kan icke regeringen lasta av sig sitt ansvar. Det här är ett krav som berör hela samhällsekonomin, och då måste också regeringen handla! Dess värre är det inte bara på det här området som regeringens brist på handlingskraft oroar. Lika illa är det när det gäller sysselsättningspolitiken. Vi inom fackföreningsrörelsen — på sistone t.o.m. stödda av bl.a. Veckans Affärer — är djupt oroade för sysselsättningen senare i år. Då är det allvarligt att regeringen inte har lyckats åstadkomma några sysselsättningspolitiska förslag. Vi må ha olika meningar om sysselsättningsutredningen — och vi vet att sådana föreligger — men när regeringen inte har någonting att komma med, då är det illavarslande. Över huvud taget verkar regeringen måttligt bekymrad för de arbetslösa och andra som tillhör de sämst ställda grupperna, vilket ju redan har påpekats här under dagen. Jag tycker att det är skrämmande när de få besparingar som regeringen gör i budgeten drabbar ersättningen till de arbetslösa och bidragen till studieförbunden, som ju framför allt används för att se till att lågutbildade får en chans att kompensera sitt utbildningshandikapp. På det senare området har ju t.o.m. mittenpartiernas eget studieförbund reagerat. Vuxenskolans tidning frågar sina egna medlemspartier, folkpartiet och centern: Hur har ni kunnat medverka till detta? För oss är kravet helt klart. Riksdagen måste avvisa denna sociala nedrustning. Herr talman! Till sist bara en kort kommentar till energifrågan, som kommit in i debatten i olika sammanhang. Vi får ofta höra frågan, varför det är omöjligt för oss att acceptera en avveckling på så kort tid som tio år. Jag tror att bakgrunden till den frågan är att de som ställer den inte har klart för sig vilken väldig omställning det handlar om och vilka enorma svårigheter Sverige står inför, alldeles bortsett från energifrågan. Vi tror helt enkelt inte att det är möjligt att både klara de ekonomiska problem som jag tidigare har redogjort för och avveckla kärnkraften på tio år. I varje fall går det inte utan att vi ger upp alla våra övriga resurskrävande ambitioner — kampen mot arbetslöshet och bostadsbrist, den utbyggda barnomsorgen, den förbättrade skola och miljö som vi vill ha och det solidariska stödet till u-länderna som vi eftersträvar. Det väldiga priset är vi inte beredda att betala. Det är därför vi ser det som helt nödvändigt att få tid på oss för att genomföra avvecklingen och använda de energiresurser vi redan satsat så mycket på. Det är bl.a. därför som en kompakt majoritet inom fackföreningsrörelsen inte ställer upp på den cyniska kapitalförstöring som andra pläderar för. Låt mig slutligen som företrädare för socialdemokratin och för fackföreningsrörelsen svara på den fråga som ställdes tidigare i debatten med anledning av de påtryckningar som gjorts från Gränges Aluminium. Självfallet tar vi avstånd från de metoder som Gränges Aluminium tillämpar. Våra medlemmar skall få ta ställning utifrån sin personliga uppfattning och övertygelse.

Herr talman! Det må vara naturligt om jag i första hand talar om huvudlinjerna i budgetförslaget. Det är i en mening en traditionell budget som vi i år har lagt fram. De nominella siffrorna är rekordhöga. Så har de varit varje gång under årtionden, oberoende av regeringar och riksdagsmajoriteter. Statsinkomsterna beräknas denna gång till 148 miljarder, statsutgifterna till 203 miljarder och budgetsaldot sålunda till 55 miljarder. Budgetpropositionen är i en annan mening ett unikt förslag. Vi har kunnat böja av de senaste 10-15 årens utgiftstrender. Statsutgifterna har under de åren ökat med ca 7 26 om året, också oberoende av regeringar och riksdagsmajoriteter. För kommande år beräknas ökningen till styvt 1 96. Hur kan då siffrorna i statsbudgeten vara så höga? Hur kan budgetsaldot vara så stort, trots att regeringen talar om en stram budget, trots att myndigheter, organisationer, kommuner och andra talar om en hård, ja, nästan brutal budgetbehandling? Vi nämner i budgetförslaget några siffror som belyser vad som har hänt under de gångna åren. Statsutgifterna har under de tre åren 1976 80 ökat med ca 70 miljarder kronor, dvs. med i runt tal 23 miljarder om året. Utgifterna för konsumtion och investeringar har ökat rätt måttfullt, med ca 15 miljarder, medan utgifterna för transfereringar till hushåll, kommuner och företag har ökat mera dramatiskt, med ca 55 miljarder. Härav är 40 miljarder som beror på automatiken: prisoch löneutveckling samt långsiktiga program. Folkpensionskostnaden t.ex. ökar i februari med omkring 950 milj.kr. Ca 8 miljarder gäller nya åtaganden: barnbidrag, skatteutjämning och annat. Ca 5 miljarder avser arbetsmarknadsoch industripolitik. Statsinkomsterna har under de tre åren ökat med ca 31 miljarder, drygt 10 miljarder om året. Denna lugnare utveckling beror dels på ekonomins allmänna utveckling, på problemåren, på en långsam utveckling av skatteunderlaget, dels på förändrade skatter. Såväl höjningar som sänkningar har ju skett under perioden, totalt snarast sänkningar. Vi har sålunda fått en kraftig ökning av budgetunderskottet. Vi har haft budgetunderskott varje år under 1960 och 1970-talet, men underskotten har stigit, främst under senare år, från drygt 10 miljarder under 1976 80. Vi har medvetet accepterat dessa underskott och sagt att ett lägre saldo skulle ha fordrat antingen lägre utgifter eller högre skatter och avgifter. I båda fallen hade, enligt vår mening, tillväxten i ekonomin hämmats och de samhällsekonomiska och statsfinansiella problemen blivit större än vad de i dag är. Men det är en sak att för några år arbeta med stora underskott, en annan att göra det många år framöver. Vad skall vi nu göra för att få balans i vår ekonomi, extern och intern balans? Vi nämner tre vägar till bättre balans. För det första, tillväxten av sysselsättningen i vår industri, framför allt den utlandskonkurrerande sektorn, måste främjas. Vi måste vinna marknadsandelar och förstärka företagens konkurrenskraft. Då kan vi arbeta oss fram till yttre balans. Vi måste få en höjning av soliditeten och en förbättring av räntabiliteten i våra företag. Då kan näringslivet utvecklas positivt, och då kan vi få bättre anställningstrygghet och nya arbeten. För det andra måste vi minska vårt oljeberoende. Sverige är ju mera beroende av importerad olja än något annat industriland. Oljan har ju en stor och snabbt växande tyngd i vår ekonomi. Vår oljenota blev under 1979 mer än 10 miljarder dyrare, vilket motsvarar 2,5 20 av vår BNP eller hela vår bilindustris bidrag till handelsbalansen. Detta betyder en stark belastning för staten, kommunerna, företagen och hushållen. Vi måste alltså spara energi och utveckla alternativa energikällor med små miljöeffekter. Vidare bör vi, enligt min mening, under många år framöver — kanske 25 år — utnyttja kärnkraften. För det tredje måste vi hålla tillbaka ökningen av såväl offentlig som privat konsumtion. Skall vi få utrymme för en ökning av exporten och en nödvändig strukturomvandling, blir utrymmet för en ökning av den offentliga och privata konsumtionen ytterst begränsat. Vi kan inte fortsätta att förbruka mer än vi producerar. Budgetförslaget betyder också ett bestämt steg i den riktningen. Och ändå är förslaget så utformat att det skyddar de svaga grupperna — det är förändringar i långsam takt som föreslås. Kommer vi att få en utveckling mot balans i vår ekonomi under kommande år? Kan vi under 1980 få en god tillväxt? Kan vi få en ökad export? Kan vi få utrymme för fortsatt ökning av privat och offentlig konsumtion? Kan vi få utrymme för en del löneförbättringar? Kan vi begränsa prisökningarna? Några faktorer kommer att särskilt påverka utfallet: 1. Utvecklingen på energiförsörjningsområdet. Hur blir det med oljan, med tillgång och pris? Hur går det med kärnkraften? 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden. Hur blir det med löneavtalen? Vilken nivå kommer de att hamna på? Kommer vi att nå den nivån genom en fredlig uppgörelse? 3. Utvecklingen inom den offentliga ekonomin. Hur går det med partierna i riksdag och i kommunala organ? Kommer de att medverka till en stram budget eller falla för lockrop om nya och högre anslag? Jag vill stanna vid den senare punkten. Jag har vid många tillfällen sagt, bl.a. i det reviderade budgetförslaget våren 1979, att budgetpolitiken måste inriktas på att minska budgetunderskottet. Vi kan arbeta med ett budgetunderskott, vi kan t.o.m. för några år arbeta med ett betydande budgetunderskott, men vi kan inte ytterligare många år arbeta med så stora underskott som nu. Kostnaderna och inflationsriskerna blir för stora, hanteringsproblemen för många, handlingsfriheten för liten. Statsskuldräntorna för det kommande budgetåret beräknas till 18 miljarder kronor, en av de största posterna i budgeten. Det har nämnts i denna debatt att de borgerliga skulle ha ändrat tonläge i fråga om statsfinanser och budgetunderskott. Det är måhända flera som har ändrat tonläge och flera som borde göra det. Naturligtvis har också jag ändrat migi fråga om en del bedömningar — verkligheten har ju ändrats under åren. Men på en väsentlig punkt har jag samma mening nu som för knappt fyra år sedan, då jag började hantverket som budgetminister: Stora budgetunderskott är oroande, de är ett problem i ekonomin. De kan vara nödvändiga, men budgetpolitiken måste inriktas på att minska budgetunderskotten, att få ned dem till en mer hanterlig nivå än den där de med nödvändighet har legat under de senaste åren. En huvudväg att nå balans i vår ekonomi måste självfallet vara att åstadkomma en snabbare real tillväxt, en högre BNP. Då kan vi också vid oförändrade skattesatser få ökade resurser för den offentliga sektorn, och människorna kan få en större kaka för den privata konsumtionen. 1 90 högre BNP skulle t.ex. ge staten och kommunerna omkring 2,5 miljarder mer i inkomst. Därför är det av avgörande betydelse att vi kan få en hygglig tillväxt. Men också optimisterna brukar säga att vi under kommande år måste räkna med en måttfull tillväxt, kanske runt 3 26, medan pessimisterna brukar tala om 1 96. Vi har ju förresten en del samhällsförbättrare som brukar tala om nolltillväxt som mål. De vill ha ett annorlunda samhälle men har inte gjort klart för sig och andra hur mycket annorlunda ett sådant samhälle skulle bli, hur mycket lägre materiell och social standard vi då skulle få. Utan att vara tillväxtevangelist — ty en hög tillväxt har också sina problem — menar jag att en real tillväxt i vår ekonomi är en förutsättning för att vi skall nå balans, en förutsättning för social trygghet och välstånd. Men tillväxt kommer ändå inte att räcka. Kan vi då förbättra den offentliga sektorns situation genom att förbättra inkomsterna — höja skatterna? Vi vet att vi redan har höga skatter. Vårt samlade skatteuttag är drygt 50 9o av BNP. Inget land i världen har så hög skatteandel. Vi möter också växande problem inom vårt skattesystem — vi har för mycket av skattefusk och skatteflykt. Det kan bero på brister i lagar, i kontroll, i administration, i moral och i samhällssolidaritet. Men det är också ett tecken på att det finns gränser för vad människorna ser som ett rimligt skatteuttag. Därför är fortsatta skattehöjningar alltmer problematiska. Och vi måste vara klara över två saker: 1. Det finns inga nya skattesystem — vad de än skulle heta, varifrån de än skulle importeras — som kan ta hand om särskilt mycket mera än hälften av vår BNP, utan att det känns, utan att det bränns. Vi kan och måste förbättra vårt skattesystem, men det räcker ändå inte. 2. Det finns inga skattesystem — nya eller gamla — som kan lösa problemen genom att lägga bördorna på andra, på grupper som man själv inte tillhör, som massmedia för tillfället sysslar med, villaägare, båtägare, avdragsmänniskor, höginkomsttagare etc. De höga skatterna måste belasta de breda inkomstgrupperna — det är ett matematiskt faktum som vi aldrig kommer ifrån. Vi måste av andra skäl — för att få mer rättvisa skatter — förändra nuvarande system, t.ex. förändra avdragsregler. Men nya regler kan inte, om de skall vara rimliga, plötsligt ge samhället många nya pengar. De många pengarna kommer från de många människorna. Och en sak till bör vi vara klara över — också det en obehaglig sanning för många: Skall vi fullfölja alla fattade beslut, alla flerårsprogram, alla ambitioner i handlingsprogram för regeringar, förvaltningsutskott, kommunstyrelser och partier, blir skattehöjningar ofrånkomliga. Det finns inga tillväxtnivåer, inga skattereformer som kan möjliggöra att vi slipper det. Skattehöjningar blir då ofrånkomliga och är delvis redan beslutade — t.ex. höjs ATP-avgiften med 0,25 96 om året fyra år framöver. Det är en litet märklig debatt som en del politiker och massmedia ibland för då man talar om att höjda skatter kan vara aktuella för olika framtida reformer. Sanningen är att de kan bli nödvändiga för det som somliga politiker och partier redan nu vill göra. Vi måste alltså gå till kostnadssidan om vi skall kunna få balans. Skall vi någonsin få balans i den offentliga ekonomin, måste vi dämpa tillväxttakten. Vi måste ha en öppen attityd till förändringar, vi måste vara beredda att ompröva och omprioritera. Vi har också i detta budgetarbete kunnat dämpa den reala ökningstakten i utgifterna. Men det är, som framgår av de höga siffrorna, svårt att snabbt påverka utgiftsautomatiken så kraftigt att en snar förbättring av statsfinanserna kan nås. Det blir nödvändigt med insatser i ett mera långsiktigt perspektiv och med en restriktiv prövning också under kommande år. I en sådan prövning måste man självfallet lägga stor vikt vid sociala värderingar. Det är viktigt framför allt för oss liberaler att i regering, i riksdag och i kommuner verka för detta. Grunden måste vara den reala tillväxten i ekonomin. Då kan vi få en förbättring på inkomstsidan och en god grund för det fortsatta reformarbetet. Men vi kan inte klara balansproblemen utan att ta itu med utgiftssidan. Det finns, som framgår av den aktuella debatten, somliga som försöker komma förbi detta faktum. Jag skall inte nu i detalj granska oppositionens motioner. Det blir tillfälle att mera i detalj göra detta i senare debatter. På några viktiga punkter tycks vi ha samma mål. Vi vill minska inflationen, nå balans i utrikeshandeln och främja den ekonomiska tillväxten. Jag tror inte att vi kan nå de målen genom nya skattehöjningar eller genom än högre budgetunderskott. Det finns också en del oroande inslag i motionerna, t.ex. konkreta krav på skattehöjningar eller aviseringar av sådana, liksom en lång rad förslag till ytterligare utgifter. Det kan vara svårt att bedöma innehållet i somliga av dem. De kan beskrivas i rätt allmänna satser, såsom allmänna riktlinjer och program, och deras innehåll är svårt att summera. Men om förslagen i motionerna skall konkret genomföras, lär det inte bli fråga om budgetun derskott om 55, 56 eller 57 miljarder utan det blir ett ännu högre underskott. Redan det förhållandet att motionärerna själva summerar sina förslag och finner att de kommer att medföra ett budgetsaldo om 55 miljarder är intressant. Man har alltså funnit det ofrånkomligt att för det kommande året arbeta med den höga nivån på budgetunderskottet. Man har tidigare i debatten uttryckt sig så att budgetunderskottet är ”ert”, dvs. de borgerliga partiernas underskott. Ja, det må så vara — vi tar ansvaret för de budgetförslag som är framlagda. Men en summering av de förslag som framförts de tre gångna åren visar att skillnaderna har varit tämligen små, och den här gången är det alltså inte några skillnader. I vart fall med tanke på vad som anförs i motionerna kan vi väl säga att detta också är ert underskott, och vi kan konstatera att vi för det kommande året får arbeta med, dess värre, samma underskottsnivå. Det finns i motionerna många förslag som förr i tiden, då socialdemokraterna satt i regeringen och de borgerliga var i opposition, av Gunnar Sträng och andra skulle ha kallats överbud. Jag vill kalla åtminstone de flesta av dem för goda förslag, som är hyggligt motiverade. Ändå har de inte fått utrymme i vårt budgetförslag. Vi måste, om vi skall få balans, säga nej till många goda och hyggligt motiverade förslag, både nu och åren framöver. Herr talman! Jag vill till sist något beröra kommunernas situation. Denna har på ett speciellt sätt stått i centrum i den aktuella debatten. Kommunerna har sedan 1960-talet haft en stark konsumtionstillväxt, starkare än den privata och statliga sektorn. Det är en följd av politiska beslut. De politiska partierna har ansett att vi bör använda en stor del av våra resurser för sådana ändamål som kommunerna sysslar med — social vård och omsorg, hälsooch sjukvård, utbildning, kultur, miljö m.m. Kommunernas tillväxt har under 1970-talet varit 4 å 5 20 om året, medan den totala tillväxten i ekonomin varit 2,25 70 om året. Vi har varit och är ense om att kommunerna skall spela en central roll i samhällsarbetet. Det är inte detta debatten bör handla om. Frågan gäller hur snabb tillväxt vi har råd med. Den snabba utvecklingen har under många år — egentligen under hela 1970-talet — oroat ekonomer och stundom också politiker. Regeringen och kommunförbunden har haft många överläggningar om kommunernas utveckling och träffat en rad överenskommelser — det skedde 1972, 1975, 1977 och 1978. I den senaste överenskommelsen avseende 1979 och 1980 var regeringen och kommunförbunden ense om att en kommunal ökningstakt på 4aå5 20 om året inte var samhällsekonomiskt möjlig. En riktpunkt borde vara att volymutvecklingen stannade vid 3 26 om året. Den bedömningen skulle ses som en kompromiss mellan å ena sidan vad som var samhällsekonomiskt önskvärt och å andra sidan de angelägna önskemål som fanns om en utbyggd kommunal verksamhet. Man sade sig vara medveten om att svårigheter kunde föreligga för ett begränsat antal kommuner och landsting att under 1979 anpassa verksamheten till det målet. Man sade också att en prioritering av barnomsorg, äldrevård och långtidssjukvård skulle innebära att resurskrä vande reformer och förbättringar inom andra områden skulle få anstå eller genomföras bara i den utsträckning som var möjlig inom ramen för i huvudsak redan befintliga resurser. Det framhölls också att största återhållsamhet skulle iakttas i fråga om statliga beslut som skulle ställa anspråk på kommunala insatser. Våren 1979 kom så riksdagsbeslutet om den kommunala ekonomin. Det innebar ett nytt skatteutjämningssystem fr.o.m. år 1980. Den reformen skulle genomföras under två år — 1980 och 1981. Det betydde att de statliga bidragen ökade med närmare 3 miljarder och att ett antal specialdestinerade bidrag skulle upphöra. Det framhölls att kommunerna genom reformen skulle få kraftigt förstärkta inkomster och att man därför skulle inrikta sig på att sänka kommunalskatterna. De statliga bidragen skulle inte få utnyttjas för att driva upp den kommunala expansionstakten. Man var ense om att utrymmet för konsumtionsökning under åren närmast framöver var begränsat och att betydande delar av det utrymmet redan var intecknat. Den kommunala verksamheten kunde inte i framtiden expandera i samma takt som hittills. Detta sammanhang måste vi ha klart för oss då vi nu skall bedöma regeringens förslag att — mot bakgrunden av det samhällsekonomiska och statsfinansiella läget och mot bakgrunden av kommunernas situation och utveckling — ta en längre genomförandeperiod för skatteutjämningsreformen. Det andra steget, som skulle komma 1981, bör fördelas på åren 1981 och 1982. Nu sägs det i en del av de kritiska kommentarerna till detta förslag, att kommunerna ställs på svältkost, att regeringen hetsar mot kommunerna, att regeringen straffar, bryter löften osv. Det är verkligen att följa det gamla talarrådet: Argumenteringen svag, höj rösten! Ty alla dessa höga röster har föga med verkligheten att göra. Jag vill nämna några data, om nu någon händelsevis är intresserad av fakta. Kommunerna fick — och får — i allmänna och speciella statsbidrag följande.

Skatteutjämningsbidragen, som 1980 är 6,6 miljarder, skulle med oförändrade regler vara 8,8 miljarder 1981 och enligt regeringsförslaget 8,1 miljarder. Kommunerna kommer alltså att få ökade bidrag också nästa år. Nu kan det sägas att detta inte är reella förbättringar, det är inflationsautomatik. Ja, det är delvis sant. Men också de pengarna måste finansieras — det tror jag att skattebetalarna väl inser. Det sägs att regeringsförslaget är en bestraffning. Det är självfallet orimligt. Skulle förändringar betraktas som bestraffningar, alternativt belöningar? Skulle myndigheter och organisationer som inte får allt vad de vill ha vara bestraffade? Om vi inte skulle kunna ändra riksdagsbeslut, skulle våra problem inom samhällsekonomi och statsfinanser bli omöjliga att hantera. Det blir problem för den kommunala planeringen om vi förändrar, sägs det också. Ja, det kan det bli — fast kommunerna måste arbeta med större osäkra faktorer än så, liksom staten och vi enskilda. Vi har i detta land nu många besvärliga problem till följd av de starkt stigande oljepriserna. Dem hade vi inte planerat, men vi måste se dem som ett faktum och förändra vår tillvaro — såväl stat som kommun, såväl företag som enskilda. Vi måste vara beredda att ompröva — så sade partierna då vi förra året resonerade om samhällsekonomin. Ja, om vi är beredda borde det inte bli ett sådant väldigt liv när några smärre omprövningar också sker. Man kan resonera om på vilka sektorer de bör ske. Men även om vi skulle få en mera gynnsam utveckling under 1980, kommer vi att få mindre utrymme för privat konsumtion och väsentligt mindre utrymme för statlig konsumtion — den blir ju oförändrad. Då kan det inte vara så orimligt om vi också skulle få en något långsammare ökningstakt för den kommunala konsumtionen. Det är detta som det handlar om — att få en lugnare tillväxttakt, en takt som vi har råd med. Jag tror, herr talman, nu liksom under de gångna åren, att vi kan komma fram till balans i vår ekonomi. Men det kommer att kräva ett mödosamt och långvarigt arbete.

Herr talman! Ingemar Mundebo har nu i tre år försvarat sina växande budgetunderskott. Varje år har budgetunderskottet varit det exakt rätta och det riktigt avvägda för ekonomins behov. Det här är faktiskt — om det inte vore så långt till taket skulle jag sätta ett kors där — första gången som budgetministern erkänner att budgetunderskottet är för stort. Under herr Mundebos tre år som budgetminister har statsutgifterna ökat med 60 20, dvs. med nära 20 Z per år, fram till och med det innevarande budgetåret 1979/80. Nu proklamerar man att denna starka utgiftsexpansion har brutits. Ökningen till nästa budgetår, 1980/81, blir bara 9,5 96 i löpande penningvärde. Men det är en ganska missvisande jämförelse, därför att man räknar utifrån ett utfall innevarande budgetår enligt den prognos man gör för nästa budgetår. Skulle herr Mundebo 1978 ha valt att ta fram samma siffra hade han fått en utgiftsökning på 4,5 Jo. 1979 hade han fått en utgiftsökning på 6 70. I år skulle han få en utgiftsökning på 9,5 96. Med den här kalkylmetoden kan man faktiskt bevisa att årets budget är den mest expansiva budget som Ingemar Mundebo har lagt fram under sina år här i riksdagen. Vad som hänt är helt enkelt att budgetministern varje år har underskattat den faktiska utgiftsökningen med över 10 70, dvs. med tiotals miljarder kronor varje år. Slutsatsen är enkel att dra: Man har kvar hela jobbet med att hålla den här budgeten inom den ram som herr Mundebo vill ange. Man kan då oroligt fråga sig: Vad händer om riksdagen fr.o.m. nu inte beviljar en enda krona utöver vad som anges i budgeten? Vad händer om vi får en konjunkturför svagning med snabbt växande arbetslöshetstal? Vad händer om strukturkriserna fortsätter? Vi står redan inför allvarliga problem när det gäller varven, Tretorn AB i Helsingborg, möbelindustrin, glasindustrin, gjuterierna osv. Det skall tydligen inte satsas några pengar på dessa områden. Allt skryt om att man har medverkat till en våldsam omläggning av den statliga budgetpolitiken, vilket man gör ett huvudnummer av, är helt enkelt inte trovärdigt. Budgetministerns förflutna talar inte för en sådan här hantering.
Herr talman! Jag tror inte att jag någonsin har nämnt vilket budgetunderskott som är det exakt rätta. Det går ju inte att fastställa vilken nivå som är den exakt rätta. Vad vi har pekat på, både nu och vid tidigare tillfällen, är det faktum att om vi hade valt att gå fram med lägre utgifter eller med högre skatter och avgifter hade vi också kunnat redovisa ett lägre budgetunderskott för riksdagen. Men vi har sagt att vi inte tror att det hade varit bättre för samhällsekonomin eller för statsfinanserna eller för människornas trygghet att välja något av de alternativen. Vi har alltså valt att redovisa budgetunderskott på de nivåer som framgår av budgetpropositionerna. Vad som sedan är det exakt rätta är en fråga som man väl inte ens i efterhand kan svara på. På basis av våra värderingar och bedömningar har vi valt att redovisa denna avvägning. Vi har pekat på vilka följderna skulle bli om vi hade valt ett annat alternativ, om vi hade valt att gå fram med lägre utgifter eller med högre skatter och avgifter. Efter att ha lyssnat till många debatter om siffror, fram och tillbaka, har vi vidare kunnat konstatera att några avgörande skillnader i fråga om budgetsaldot inte har förelegat mellan regeringen och oppositionen under de gångna åren. Kjell-Olof Feldt har gjort gällande att summan av oppositionens inkomstförslag och utgiftsförslag under tidigare år hade givit bättre budgetsaldon än regeringens åtgärder. Vi har inte trott på de beräkningarna. I en situation då svenskt näringsliv haft problem att konkurrera på arbetsmarknaden har vi inte trott att detta skulle ha underlättats av högre löneskatter och högre andra skatter. Vi har trott att vi skulle ha fått större problem med sysselsättning och välfärd här i landet. När det gäller det kommande budgetåret slutar summeringarna, såväl för regeringen som för oppositionen, med ett budgetunderskott på 55 miljarder. Då har vi ändå inte i oppositionens budgetalternativ räknat med de många och delvis rätt omfattande motioner som det är svårt att beräkna kostnaderna för. Jag tänker på kravet på en sysselsättningsproposition och uttalandena om lägre hyror och matpriser. Det vill självfallet alla ha. Men skall det vara någon substans i sådana uttalanden handlar det om ökade subventioner, och sådana kostar pengar, och det betyder alltså ett större budgetunderskott. Vi har inte fått överensstämmelser mellan budgetförslagen och slutresultaten under de här åren. Det hade man inte under 1950 och 1960-talen heller, och inte tidigare under 1970-talet heller för den delen. Det är förklarligt, eftersom det händer en del saker i ekonomin under ett år och eftersom regeringen kommer tillbaka till riksdagen med kompletteringspropositioner vid i allmänhet tre tillfällen under riksmötet och tjogtals av ekonomiska propositioner. Dessutom händer det saker i den allmänna samhällsekonomin som påverkar budgetens utfall. Just under de gångna åren har det hänt ovanligt mycket av det slaget. Jag tänker inte bara på de stora förändringarna i fråga om oljepriserna utan också på en hel rad andra saker. Därför kan jag självfallet inte garantera vilket utfallet för det kommande budgetåret slutligen blir. Om de antagaden om det kommande året som vi har gjort stämmer med verkligheten och om riksdagen följer våra förslag bör underskottet också bli det vi räknat med. Men det kan inträffa förändringar i ekonomin som innebär både bekymmer och glädjeämnen — dess värre är väl risken för bekymmer väsentligt större än utsikterna till glädjeämnen — och därför kan slutsaldot bli ett annat. Riksdagsbehandlingen kan också resultera i ett annat budgetsaldo. Mot bakgrund av de uttalanden som gjorts om oron för ett högt budgetsaldo är min förhoppning att riksdagen skall vara återhållsam med att ta på sig nya utgifter, så att det inte blir en grund för ett ökat budgetsaldo. Herr talman! Jag vill inte se beskrivningarna av den brutna utgiftstrenden som beröm för en insats. Jag vill mera se det som en varningssignal. Trots att förslaget innebär en lägre utgiftstrend än förut, så är budgetunderskottet så betydande som hela 55 miljarder kronor. Det är alltså ett vittnesbörd om vilka stora insatser som behövs under de kommande åren för att vi skall kunna arbeta oss fram till en bättre balans i samhällsekonomin.

Herr talman! I fråga om försvarandet av tidigare budgetunderskott är verkligen Ingemar Mundebos minne dåligt. I själva verket fortsätter han att försvara sin budgetpolitik. På s. 3 och 4 i budgetförslaget diskuterar man om det hade varit möjligt med lägre utgifter eller högre skatter. Nej, säger man, i bägge fallen hade tillväxten i ekonomin hämmats och de statsfinansiella och samhällsekonomiska problemen blivit större än vad de är i dag. Kan man klarare belysa att det man har gjort har varit rätt och riktigt till sista miljonen? Nu säger Ingemar Mundebo att han inte vet om de antaganden som har gjorts i budgetförslaget kommer att stämma med verkligheten, dvs. om utfallet blir det väntade eller om man kan göra denna neddragning av utgiftsökningarna. Men varför då göra så stor affär av någonting som man inte har uträttat? Varför inte vänta tills man får se hur det går? Ingemar Mundebo återvänder till en tidigare favorittanke som han har haft, nämligen att de socialdemokratiska budgetalternativen inte hade inneburit någon avgörande skillnad. Det hade inte blivit någon egentlig effekt om de hade genomförts, säger han. Men varför beskrev då tidigare i dag statsministern och Lars Tobisson från moderata samlingspartiet de våldsamma skattehöjningar som skulle ha genomförts med en socialdemo kratisk politik de senaste åren? Våra förslag kan väl inte samtidigt vara både betydelselösa och i stort sett försätta det svenska näringslivet ur stridbart skick? Båda argumentationslinjerna söker ni driva från regeringens sida, men det är faktiskt inte möjligt att göra det. I vårt budgetalternativ har vi sagt att man kan behöva ingripa med åtgärder mot alltför snabba hyreshöjningar och matprisstegringar. Det används nu som ett bevis för att vi vill ytterligare försämra budgetunderskottet. Jag måste be Ingemar Mundebo fundera över vad det skulle innebära om vi ganska radikalt kunde ta ned inflationstakten i Sverige och samtidigt få en bättre tillväxt. Vilka utgiftsbesparingar skulle det innebära för staten och kommunerna, och vilka förbättrade inkomster skulle det ge? Det borde vara någonting att fundera över innan man så lättvindigt avfärdar tanken på en aktiv antiinflationspolitik. Det kom, herr talman, ett mycket intressant och klart besked från herr Mundebo om att framtida skattehöjningar blir nödvändiga, inte för att några nya reformer skall genomföras, utan — och det är vad vi har hävdat ganska länge för att betala för herr Mundebos budgetpolitik. Skatterna måste alltså höjas för att betala de underskott som den borgerliga regimen har åsamkat OSS. Jag måste fråga: Betyder för det första det beskedet att herr Mundebo är beredd att undervisa Gösta Bohman om detta? Betyder det för det andra att herr Mundebo är beredd att slutföra utredningsarbetet om produktionsskatten, så att vi vet att vi kan ha underlag för en finanspolitik i framtiden?
Herr talman! Den stora affären gäller nog inte hur mycket som har gjorts genom det här budgetförslaget, utan den gäller de klargöranden som ges om hur stora insatser som behövs för att få balans i den offentliga ekonomin och balans mellan inkomster och utgifter. Det är ett arbete som har påbörjats. Men det återstår ett långt och mödosamt arbete innan vi har nått målet. I detta arbete måste vi i huvudsak se till kostnadssidan. Självfallet skall vi arbeta för en ekonomi som ger oss en god real tillväxt, men med detta såsom grund måste huvuddelen av arbetet ligga på kostnadssidan. Jag sade inte att framtida skattehöjningar skulle vara nödvändiga med min och regeringens budgetpolitik. Vad jag sade var att skattehöjningar kan bli nödvändiga för att genomföra det som somliga politiker och partier redan nu vill genomföra. Jag nämnde då fullföljandet av alla fattade beslut, alla flerårsprogram, alla ambitioner i handlingsprogram för regeringar, förvaltningsutskott, kommunstyrelser och partier. Jag delar inte — det gör inte heller regeringen — alla dessa ambitioner och flerårsprogram. Vi tror inte att det nu är realistiskt att genomföra dem. Därför säger vi att en del program får ta litet längre tid. Därför har vi inte redan genomfört en allmän sysselsättningsförsäkring, trots att det finns goda skäl för att införa en sådan. Därför säger vi att det får ta ett år längre tid att genomföra en kommunalskatteutjämningsreform. Skulle vi förverkliga alla de program och ambitioner som finns i de socialdemokratiska partimotionerna, bleve skattehöjningar ofrånkomliga. Som jag framhöll i mitt tämligen långa anförande är den vägen alltmer problematisk. Vi måste vara beredda att ompröva den långa raden av ambitioner och handlingsprogram just för att undvika de framtida skattehöjningar som eljest blir ofrånkomliga. Bruttoskatteutredningens arbete skall fullföljas. Men jag tror inte att vi därigenom får en grund för att lösa balansproblemen i samhällsekonomin. Den kan komma med goda förslag som kan vara användbara i ett fortsatt reformarbete, men fortfarande gäller att skattehöjningar blir alltmer problematiska. Ett bevarande av nuvarande sociala avgifter och ett kompletterande med en ny hög skatt, proms eller vad man vill kalla den, kan betyda problem för vår samhällsekonomi och för sysselsättningen, som gör det svårare för oss att i framtiden få balans. Till sist, herr talman! Självfallet vill vi och vill väl alla föra en aktiv kamp motiinflationen, som är ett av samhällets största problem. Vi vill göra allt vad vi kan för att få den så låg som möjligt. Kunde vi uppnå att begränsa inflationen till 5 90 under 1980 vore det bra. Men jag måste säga att de verbala avsnitten i den socialdemokratiska motionen är mycket fylligare än avsnitten med konkreta uppslag till hur man skall nå detta mål. Åter ett exempel: Man vill hålla matpriserna och hyresnivåerna nere. Självfallet vore det bra, men skall vi göra det med subventioner, vad blir då resultatet? Vi får antingen höja skatten eller också öka budgetunderskottet. Ingetdera förslaget är särskilt bra i nuläget.